Fru talman! Jag vill börja med taxeringsvärden och Kalifornienmodellen relativt att ta hänsyn till markvärdena. Visst kan det finnas vissa inlåsningseffekter i Kalifornienmodellen. Med det som är bra med den modellen, är att folk vet precis vilken skatt de skall ha. Den kommer inte att påverkas av försäljningar och köp bland dem som bor runt omkring. Utifrån vad man är beredd att betala, vet man också vilken skatt man kommer att få. Det är det som skiljer den modellen från andra modeller. Att hålla på och tricksa med markvärdena är inte heller bra. De som köper mark på väldigt attraktiva ställen, de som har en möjlighet att göra detta och att betala skatten, kommer man inte åt på det här sättet. Eftersom Moderaterna inte heller är beredda att ha någon särskild progressivitet i skatteskalorna över huvud taget, blir det ett direkt gynnande av höginkomsttagarna i det läget. Sedan tror jag nog att majoriteten här i kammaren är enig om att uttaget när det gäller fastighetsskatten behöver ligga på 15-25 miljarder kronor. Det behöver nog ligga någonstans i det spannet. Jag tror att det är bäst att man utgår från hur mycket staten behöver få in på den här typen av skatt, och sedan formulerar reglerna på ett sådant sätt att de inte får orimligt orättvisa effekter och framförallt inte driver folk från hus och grund.

Fru talman! Den kraftigt höjda fastighetsskatten får, tyvärr, kanske betraktas som årets julklapp till svenska folket. Givaren har under förmiddagen här låtit sig symboliseras med en jultomte under de två första debattimmarna. Jag tror dock att den mer och mer försvunnit ned i bänken allteftersom debatten fortskridit. Jag hade också väntat mig att se en liten tomte på Rolf Kenneryds bänk, men någon sådan har jag inte sett. Däremot ligger där ett litet grönt paket som det står Läkerol på. Det är kanske en symbol för att man nu försöker åla sig ur ett dåligt förslag genom att litet grand runda av detta nu inför julen. Fru talman! Vi lever i ett land som har världens högsta skattetryck. Jag har sagt det förut, och jag kommer att fortsätta att säga det. Skattetrycket ligger på ca 52 % av bruttonationalprodukten. Ett högt skattetryck leder till ett minskat konsumtionsutrymme för medborgare och till skatter som driver upp kostnader för produkter och tjänster. Detta innebär en lägre konsumtion såväl för privata medborgare som för den offentliga sektorn. Minskad konsumtion leder till lägre produktion och därmed till ökad arbetslöshet. Höjda skatter minskar sysselsättningen. Sverige håller på att skatta sig olyckligt, genom rådande samverkan mellan Socialdemokraterna och Centern. I denna situation har fastighetsskatten pressats upp så högt att riksdagen riskerar att få se medborgare gå från sitt nuvarande permanentboende till något billigare. Familjer får lämna hus och hem - eller, för att också Rolf Kenneryd skall förstå, från gård och grund - med barn som tvingas byta kamrater och skola, med tillhörande onödiga bekymmer. Fru talman! Så har då utskottets majoritet fått kalla fötter, och nu har ett utskottsinitiativ tagits - ett initiativ som leder till att man kapar den yttersta toppen på det kalla isberget. De enda som kommer att märka initiativet är några familjer på Tjörn, några i Båstad och några få i Småland. Det är rätt, och det är bra, att föra en ekonomisk politik som sänker bostadsräntorna och därmed boendekostnaderna. Men det är otillständigt att dessa omedelbart skall dras in i höjda skatter som kan leda till att familjer tvingas lämna hus och hem. Visst är detta ett litet steg i rätt riktning, men det är så litet att det endast har marginell betydelse i enstaka fall. Kristdemokraternas förslag innebär på kort sikt, dvs. 1997, att fastighetsskatten bör återgå från 1,7 % 150 000 kr bör räknas med som beskattningsgrundande taxeringsvärde. Vidare gäller att tabellnivåvärdet Principiellt vill vi avveckla såväl den statliga fastighetsskatten som förmögenhetsskatten på permanentboende. I stället bör kommunen få möjlighet att debitera en fastighetsavgift för den service som man håller fastighetsägarna med. Detta har vi framfört i vårt budgetalternativ för 1997, som naturligtvis också är fullt finansierat. Fru talman! Avslutningsvis vill jag beklaga att utskottets majoritet inte inser behovet av ett större och mer realistiskt steg för att inte stjälpa så många familjers bostadsförhållanden. Eftersom vi kristdemokrater inte accepterar den radikalt höjda skatten på medborgarnas boende kan vi inte rösta för detta ändringsförslag. I stället kommer vi vid eventuell votering att avstå från att rösta. Det gör vi därför att vi vill markera vårt eget särskilda yttrande som vi har fogat till betänkandet.
Fru talman! Ja, det här är en liten julklapp till dem som bor i krisårgångarnas bostäder, till de småhusägare på Orust och Tjörn m.fl. Men det allra viktigaste, Holger Gustafsson, är att vi kan hålla en lågräntepolitik. Det är det viktigaste för alla husägare i vårt land och det kan jag inte påstå att Holger Gustafssons parti bidrog till under den förra regeringen. Med detta vill jag önska alla kamrater och andra en god jul.

Fru talman! Vi skall nu diskutera den intressanta fördelningen av resurser till en lång rad viktiga statliga organ inom utgiftsområde 2. Det råder en mycket stor partipolitisk enighet om de anslag som i dag skall diskuteras, och därför blir debatten naturligen rätt begränsad. Moderaterna har enligt den teknik vi har valt i den nya budgetordningen avgivit ett särskilt yttrande vid detta betänkande. Vi för där fram den lilla men ändå avvikelse som finns från vårt håll när det gäller utgiftsramen. Vi har en avvikelse på 70 miljoner i förhållande till riksdagsmajoriteten. Det följer av att vi inte anser att det nu är nödvändigt att sätta av pengar för den kommande folk och bostadsräkningen, eftersom det har meddelats att den kommer att försenas med minst ett år. Vi har dessutom tidigare från moderat håll i denna kammare uttryckt tvivel vad avser både det fortsatta genomförandet av folk och bostadsräkningar och upprättandet av det speciella lägenhetsregister som ligger under samma anslag. Vi ser detta som instrument för ett i grunden planmässigt förhållningssätt till hur samhället skall organiseras, där enligt vår mening viktiga integritetsöverväganden får stå tillbaka för den offentliga maktens behov av kontroll. behandlas också en del motioner. De gäller främst frågor om kontroll och uppföljning vad avser användandet av offentliga medel. Vi moderater har i en kommittémotion upprepat vår syn på hur den statliga förvaltningsrevisionen borde skötas. Vi tycker i korthet att riksdagens kontrollmakt borde förstärkas. Detta menar vi bäst åstadkoms via att vi flyttar över en del av verksamheten, den statliga förvaltningsrevisionen, från regeringens förvaltningsorgan Riksrevisionsverket till Riksdagens revisorer. Vi får då en uppdelning som mer liknar den som finns i andra länder. Utskottsmajoriteten har dels pekat på det faktum att det nu pågår en utredning gällande ansvarsfördelningen mellan Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer, dels pekat på att en del av de synpunkter som moderaterna framfört delvis redan har tillgodosetts. Vi avvaktar naturligtvis också slutsatserna av den pågående utredningen men vill samtidigt påpeka att den ökade decentralisering som skett av det offentliga beslutsfattandet, den omfattande statliga och inte minst på senare år kommunala bolagiseringsverksamheten och det nya budgetsystemet talar för att vår efterkontroll över hur offentliga medel används måste förstärkas. En av de första saker som hände mig när jag kom till denna kammare var att någon i min hand satte en bok som hette Riksdagsarbetet förr. Vi kan visserligen nu tycka att vi voterar väldigt mycket, men i boken beskrevs hur man förr i tiden ständigt voterade i denna kammare, i varje beslutsärende och långt in på nätterna. Det var på den tiden inte bara ett sätt att hantera voteringarna, utan det var också i mycket en återspegling av att detaljregleringen förr var mycket större i riksdagen. Mycket har naturligtvis skett som har lett oss på vägen bort från detta, men vi har i riksdagen kanske varit dåliga på att komma ihåg att det lägger större ansvar på oss att följa upp beslut som i ett decentraliserat system allt oftare fattas av andra. Inte minst har detta kommit att gälla i de bolag som har vuxit fram. Vi följer upp detta i två reservationer, där bl.a. Margit Gennser pekar på detta faktum. Vi följer också upp den motion som Michael Inga Berggren författat om att intensifiera arbetet med att minska och förenkla statliga regler och krav på olika former av uppgiftslämnande. Jag vill i anslutning till detta, fru talman, yrka bifall till reservation 4 vid betänkandet. Jag avstår för tids vinnande från att hemställa om bifall till några andra yrkanden i betänkandet. Låt mig till sist bara framföra några synpunkter på den nya budgetordningen. Det vore förmätet att inte påstå att det har varit vissa barnsjukdomar i anslutning till denna. Vi har kunnat se hur olika partier och faktiskt även olika utskott har hanterat den nya budgetordningen på olika sätt och med olika typer av reservationer. Det bör också konstateras att faktiskt den rådande majoriteten här i kammaren själv spräckte de ramar man hade satt upp genom det a-kassebeslut som tidigare har fattats. Trots allt detta har detta system nu kommit i funktion. Jag vill påminna om att moderaterna egentligen ville strama upp processen än mer genom att bl.a. inte använda den typ av budgeteringsmarginaler som vi nu menar riskerar att allvarligt försvaga respekten för den nya budgetordningen. Vi hade dessutom gärna sett att man kompletterat de nya budgetreglerna med ett beslut om ett lånebemyndigande från riksdagens sida. Syftet är att återställa en ansvarsfull utgiftshantering här i riksdagen. Det skall inte gå att skapa missnöjeskonstellationer för ökade utgifter som man inte samtidigt finansierar. Det bör dock påpekas att det historiskt till mycket liten del varit en allmänt slapp budgetdisciplin som förorsakat det stigande svenska offentliga utgiftstrycket. Det har oftare handlat om en av ideologiska skäl medveten regeringspolitik här i Sverige för att öka de offentliga utgifterna. Detta till trots tror vi ändå att det nya systemet med utgiftsramar, efter en inkörningsperiod, kommer att bidra till att den nödvändiga budgetdisciplinen upprätthålls. Fru talman! Jag konstaterar att jag har fyra minuter kvar av min taletid, som jag skänker till kammaren som ett slags julhälsning från moderaterna.

Fru talman! Informationsmäklare, webbsideredaktör, hemsidebyggare, mobiltelefonförsäljare, innovationsmäklare, återvinningsmäklare, multimediaproducent, optionsmäklare, miljökonsult - vad har det med dagens betänkande att göra? Jo, det är exempel på yrken som finns i dag men som inte fanns för fem, sex år sedan och som illustrerar vad man skulle kunna åstadkomma än mer av, om man hade ett mera positivt sätt att se på näringslivets utveckling. Ett sådant synsätt borde självklart återspeglas även i det betänkande som vi nu behandlar och som berör samhällsekonomi och finansförvaltning, men så är inte fallet. Det betänkande som vi nu har framför oss återspeglar i stället en ganska gammaldags övertro på statlig styrning och statligt ägande. Man kan se det allra som mest tydligt i den invändning som jag har i anslutning till reservation nr 4. Det handlar om mindre krångel och färre regler för näringslivet, en ganska viktig frågeställning för att skapa ett sådant dynamiskt näringsliv som kan uppmuntra till flera arbeten. Där har majoriteten, Socialdemokraterna, Centern och ytterligare några partier, förklarat att de inte tycker om detta. De vill ha kvar mera krångel och mera byråkrati. Detta är väldigt beklagligt, eftersom flera av dessa partier påstår sig vara småföretagens vänner. Men det är alldeles uppenbart att de inte klarar att visa detta i handling, utan de yrkar avslag på motionen. Jag vill för egen del liksom Fredrik Reinfeldt yrka bifall till reservationen 4. Fru talman! Som på väldigt många andra utgiftsområden har Folkpartiet ursprungligen föreslagit en mindre utgiftsram. Därigenom har vi skapat utrymme för bl.a. lägre skatter, som skulle bidra till ett bättre företagsklimat och flera jobb. De senaste två åren har socialdemokraterna höjt skatterna på arbete med 51 miljarder kronor, så det är inte så konstigt att arbetslösheten ökar i det här landet. De senaste uppgifterna om arbetslösheten är ju mycket dystra. Fortfarande är nästan 13 % öppet arbetslösa eller i åtgärder. Det illustrerar än en gång det som också återspeglas i betänkandet, nämligen att inriktningen av statens politik är felaktig. Målet att halvera arbetslösheten blir alltmer ouppnåeligt. Man kan också märka att socialdemokraterna börjar bli alltmer nervösa och vankelmodiga. Det återspeglas i hanteringen framöver av den budgetprocess som betänkandet är ett uttryck för. På flera områden har reträtter aviserats, och i en del fall har reträtter redan infunnit sig. De våldsamma höjningarna av fastighetsskatten som debatterades på morgonen har skakat om s och c-majoriteten ordentligt, och medfört vissa inledande reträtter, om än ytterst marginella. Anslaget till a-kassan ökades, som Fredrik Reinfeldt nämnde, med en miljard kronor för att tillgodose LO. Kommunerna har fått mer pengar genom ett stiligt bokföringstrick. Statsministern har stått här i kammaren och lovat mer pengar till s.k. svaga grupper, och själv sagt att det gäller att hitta en teknik att gå förbi den nya budgetprocessen. Häromdagen stod socialministern här i kammaren och lovade ännu mer pengar till landstingen. Inrikesministern, som kommer om en liten stund, har likaså lovat mer pengar till kommunerna i utbyte mot någon sorts inkomstpolitisk uppgörelse. Finansministern å andra sidan tar avstånd från inkomstpolitik. Statsministerns ekologiske talskrivare har aviserat många tiotals nya miljarder i nya utgiftsprogram. Hur alla dessa utgifter skall passa in i budgetprocessen och, än mer, hur de skall kunna betalas är fullständigt obegripligt - om man inte kommer att återfalla till än fler skatteökningar så att ännu fler privata jobb försvinner. Denna frågeställning behandlas något i dagens betänkande. Det föreslås att Konjunkturinstitutet skall få en dryg miljon kronor mer för utökade arbetsuppgifter för analys av statsfinanserna. Jag har ingen invändning mot den där miljonen, därför att jag tror att detta är ganska viktigt. Men jag tror faktiskt inte att det räcker med en analys för att täcka in alla de yviga löften som olika ministrar har givit här i kammaren. De stora frågorna som pockar på svar och som verkligen skulle kunna bidra till att göra statens insatser för den ekonomiska utvecklingen och jobben i Sverige mer positiva har lagts i träda, eller möjligen dragits i långbänk. Det handlar om lönebildning, energi, EMU och inte minst pensionerna. Nästa år väntar nya interna s-strider när man skall plocka fram ett nytt förslag om a-kassan. Fru talman! Jag nödgas konstatera att regeringen är på reträtt och verkar ha väldigt dålig uppfattning om vad den vill göra, om den ens har någon uppfattning om det.

Fru talman! Jag skall nöja mig med att yrka bifall till en av de två vänsterreservationerna, nämligen reservation nr 1. Men jag står självfallet bakom också den andra. Vi i Vänsterpartiet föreslår att man tar de pengar som skall gå till Ekonomiska rådet. Vi har lagt fram detta förslag tidigare, men finansutskottet har inte förstått vår argumentation. Vi får försöka anstränga oss ännu mer för att vara pedagogiska. Utskottet skriver att ingen oklarhet råder om att den enskilde forskaren ansvarar för Ekonomiska rådets rapporter. Rent formellt är detta riktigt, men reellt är det så att Ekonomiska rådets rapporter används politiskt. De används för att ge ett sken av vetenskaplighet åt politiska ståndpunkter som man i allmänhet redan vet vad de skall handla om när man ger Ekonomiska rådet dess uppdrag. Ett väldigt bra exempel på det är den nya budgetprocessen. Den bygger på idéer som lanserades av högerekonomer i USA på 70 och 80-talen och som sedan presenterats i t.ex. Lindbeckkommissionen som något slags vetenskapliga sanningar, höjda över politikens stridsvimmel. Sedan har politikerna i riksdagen genomfört beställningarna. Det är en liten enkel åtgärd att tydliggöra uppdraget genom att begära att om Finansdepartementet vill tillsätta ett antal ekonomer som skall komma med vissa politiska slutsatser skall det faktiskt vara en arbetsgrupp som är knuten till departementet. Annars får man gå den normala gången, med forskningsanslag osv. Detta är en enkel åtgärd, som kanske inte åstadkommer så mycket men som kan vara ett litet bidrag till ett klargörande av ekonomernas politiserande. Jag skall bara nämna en sak apropå ekonomernas demokratisyn. Jag lyssnade på programmet Ekonomiska klubben i radio, som är det mest parodiska exemplet på denna förmenta vetenskaplighet. Där önskade man sig första kammaren tillbaka. På första kammarens tid var det nämligen stabilitet i ekonomin. Fullständigt aningslöst och naivt sitter man där och pratar som om detta var något slags objektiva ekonomiska sanningar! Det är fullt i klass med Göran Vänsterpartiet föreslår att de pengar man sparar in på rådet skall ges till Statistiska Centralbyråns och Konjunkturinstitutets arbete med könsuppdelad statistik och könsräkenskaper, som jag kallar det för. Utskottet skriver att besparingskraven som ligger på SCB inte innebär några ambitionssänkningar vad gäller arbete med jämställdhetsstatistik. Nej, men vi i Vänsterpartiet trodde faktiskt att det efter alla de stolta uttalandena från regeringen skulle handla om att höja ambitionsnivån när det gäller att få fram könsperspektivet i samtliga propositioner. Det har ju faktiskt t.o.m. utlovats. Det är samma problematik i den s.k. ekonomiska vetenskapen. Den känner i princip inga könsskillnader. Hushållet är i princip en patriarkal diktatur - ett fullständigt osynliggörande inte bara av all demokrati, alla fördelningsfrågor och alla maktfrågor utan också av all könsproblematik. Därför krävs det ett väldigt idogt arbete för att förändra hela det perspektiv som präglar den moderna borgerliga nationalekonomin. Jag skall kommentera vänsterpartimotionen av Hanna Zetterberg m.fl. om en låg och höginkomstutredning. De borgerliga partierna skriver att de kritiserar Statistiska Centralbyråns fördelningsanalyser och att de saknar en mer dynamisk ansats. De anser att de mätningar som visar hur klassklyftorna ökar i Sverige är statiska. Jag kan faktiskt hålla med om en bra bit av detta. Det är bara det att min kritik av statiskheten leder till motsatt slutsats gentemot den som jag förmodar att de borgerliga partierna drar av detta, och avser med reservationen. Jag antar att de resonerar som så att de ökade klassklyftorna har någon slags dynamiska effekter - att de får de rika att bli mer flitiga, och även de fattiga genom att sänka deras löner. Tvärtom visar alla undersökningar, inte minst internationellt nu på senare tid, att de ökade klassklyftorna samhällsekonomiskt och i ett dynamiskt perspektiv är högst improduktiva. Nu märker jag att jag kan önska kammaren god jul genom att skänka litet mer tid än vad Fredrik Reinfeldt gjorde, nämligen 4 minuter och 15 sekunder. God jul!
Fru talman! Jag kommer inte att ta upp allting som står i betänkandet, utan bara några frågor som vi i Miljöpartiet tyckt varit särskilt viktiga. Det gäller dels miljöräkenskaper, som vi anser måste komma in i den ekonomiska politiken på ett helt annat sätt än hittills, och därför också måste utvecklas. Vi vill alltså satsa mer pengar på sådant inom SCB och Konjunkturinstitutet. För att finansiera detta säger vi nej till folk och bostadsräkningarna. Vi menar att behoven av offentlig statistik kan uppfyllas på andra sätt. När det gäller miljöräkenskaperna är bruttonationalprodukten, som används som det övergripande måttet på ekonomisk tillväxt, missvisande ur miljösynpunkt. Förbrukas ändliga naturresurser syns inte detta i BNP-måttet. Leder användningen av resurser, energi osv. till negativa miljöeffekter och miljöskador syns inte heller det i BNP utom möjligen indirekt genom att det leder till ökade utgifter och ökad konsumtion. Det ger snarare en pluseffekt på BNP, vilket egentligen är litet makabert. Det är ju någonting negativt att vi tvingas lägga ut mer pengar på miljöskador. Ökade miljökostnader framstår alltså som plusposter, och det är litet konstigt, och inte så litet. Tittar man i den utredning som gjordes för några år sedan, 1992, och ser vad som står om miljöskulden för Sverige framgår där att vi har en miljöskuld på minst 300 miljarder. Den ökar med 6-7 miljarder per år. Det blir en fördubbling på ca 25, 30 år. Detta är minimimått. Den verkliga miljöskulden är sannolikt betydligt större. Detta avspeglas inte i det ekonomiska underlag vi har när vi gör våra analyser av tillväxt, vad som är bra eller dåligt och när vi bedömer om åtgärder som vi fattat beslut om här i kammaren har varit bra eller dåliga. Det betyder att vi kan åstadkomma en ekonomisk tillväxt som inte är någon tillväxt, utan innebär att ekonomin totalt sett krymper på grund av att miljöskadorna ökar i sin omfattning. Det har gjorts en analys som jag har med mig här som heter Sustainable economic welfare in Sweden, det s.k. ISEW-måttet, av Stockholms miljöinstitut. Där har man gjort en miljöjusterad BNP-beräkning för Sverige. Det är det sjätte landet man gör det för. Det visar sig då att det miljöjusterade BNP-måttet har varit sjunkande sedan 1980 och framåt. Det är en sjunkande trend, och det sjunker snabbare nu på slutet. Vi har alltså ingen tillväxt, utan det går åt andra hållet, om detta är korrekt. Det finns egentligen ingen som har sagt att det skulle vara fel. Däremot kan man alltid ha synpunkter på hur mycket man skall väga in olika faktorer i detta och vilka faktorer som skall tas med. Detta visar på behovet. För att vi skall kunna göra vettiga bedömningar och vettiga beslut behöver vi ett bra underlag, och det har vi inte i dag. Det pågår ett arbete inom SCB och Konjunkturinstitutet med miljöräkenskaper. Men det går trögt, och det har en mycket liten budget. Vi anser att den måste öka och att vi måste få in detta i propositioner och i det underlag som vi har för våra beslut. Annars invaggas vi i en falsk säkerhet att allting är bättre än det är. Vi kommer aldrig undan att betala de faktiska kostnaderna. Visst kan vi skjuta dem framför oss så att våra barn och barnbarn får betala, men vi kommer inte undan. Det har visat sig när det gäller andra delar av ekonomin att den delvalveringspolitik vi hade under 70 och framför allt 80-talet ledde till att vi fick en stor statsskuld som vi måste betala. Vi måste tillbaka och få ekonomin i balans. Men vi måste få en total balans och ta in också miljömåtten. När man talar om detta är alla partier positiva. Självklart skall man göra detta. Vi har sett hur statsministern i ett antal tal och regeringsdeklarationer har talat om hur viktigt det är att ta hänsyn till miljön och få en långsiktigt hållbar utveckling, osv. Men när det kommer till kritan - till de hårda sifforna - har det försvunnit och är borta. Då finns inte dessa mått med, och man vidtar åtgärder fast man egentligen inte vet hur de påverkar miljöskulden. Vi lyckades t.o.m. få regeringen att skriva in i det svenska konvergensprogram som skickades till EU kommissionen att man också skulle ta hänsyn till och titta på hur miljön påverkas när man genomför konvergensprogrammet i Sverige liksom hur arbetslösheten påverkas. Men det har inte följts upp i de analyser som sedan har gjorts varje halvår. Miljöaspekten lyser med sin frånvaro. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 3. På detta område vill vi skära ned på anslagen till folk och bostadsräkningen. Vi anser att den inte behövs. Vi behöver inte den här typen av ofta ingående och i flera fall ganska kränkande intrång i den privata sfären. Den statistik som behövs kan man med fördel få fram på andra sätt. Vi konstaterade så sent som i går i den utjämningsutredning som tittar på det kommunala utjämningssystemet att det egentligen inte är så svårt att få fram annan statistik för den delen. Att använda folk och bostadsräkningsdata är egentligen ingen fördel. Här kan vi göra en rejäl besparing. Det kan i och för sig leda till att en del annan statistik får utvecklas, men inte alls till samma pris.

Fru talman! Jag tror jag vågar svara ja på den outtalade uppmaning att korta mitt anförande, som jag inte fick. Men det kommer klockorna att visa så småningom. De anslag som riksdagen i detta betänkande föreslås fatta beslut om går till ett antal myndigheter som jag menar är viktiga och som generellt sett gör ett bra arbete. Med all respekt för mina meddebattörer har vi faktiskt inte, som Fredrik Reinfeldt sade, så väldigt stora meningsskiljaktigheter i den här frågan. Där det finns olika åsikter är dessa oftast betingade av att vi har olika uppfattningar - och nu tittar jag på Roy Ottosson - om hur fort det skall gå, hur fort det är möjligt att gå fram, hur omfattande det skall vara och vilka krav som skall ställas. Lägg märke till att jag sade oftast. Jag är medveten om att det finns några punkter där vi har olika, skall vi säga, principuppfattningar. Eftersom jag vågar påstå att det är så här, utan att vi skall få en uppslitande debatt om det, tänkte jag försöka föra framt några andra tankar. I Sverige har vi en närmast unik tradition, drygt 360 år gammal, med jämförelsevis små departement och i vissa fall ganska stora myndigheter. Myndigheterna är självständiga, brukar vi säga. Här är ordvalet viktigt. De är självständiga, men de är inte oberoende. Vi här i riksdagen styr myndigheter genom lagar och genom anslag. Någon kan naturligtvis invända att strukturerna, traditionerna och själva uppbyggnaden gör att myndigheterna blir trögrörliga och, kanske någon t.o.m. tycker, konservativa i sig. Det skall inte förnekas att det kan vara så ibland, men det får vi försöka hantera på olika sätt. Vad jag har funderat på och vill aktualisera nu är två stora förändringar och hur de påverkar riksdagens och riksdagens ledamöters möjligheter att påverka. Det jag tänker på är för det första den allt större användningen av ramlagstiftning och rambudgetering, och för det andra vårt medlemskap i EU. Jag påstår inte att det finns några enkla, närmast parollmässiga lösningar på dessa problem, om det nu är problem. Jag vet inte svaren, men det finns skäl att vi funderar på detta. För det är ju så att dessa myndigheter är till för medborgarna och inte tvärtom. Och medborgarna/väljarna röstar ju inte på generaldirektören den eller den, utan de röstar på ett antal kandidater till Sveriges riksdag som de politiska partierna fört fram. Man kan fundera på vilken betydelse dessa förändringar får. Vilka nya krav ställs på riksdagen och riksdagens ledamöter? Det uppdrag vi fått av väljarna är att se till att statsförvaltningen inte går sin egen väg. Är vi skickade att klara det? Har vi de instrument som är nödvändiga? Har vi organiserat vårt arbete så det är möjligt? Det är många frågor men få svar, tycker kanske någon. Jag tror att jag har några svar, trots allt. Genom det nya sätt att hantera budgeten - som Fredrik Reinfeldt beskrev - som vi börjat med här i höst, och som vi nu alldels strax skall avsluta, skaffar vi oss de tidsmässiga möjligheterna att följa upp, kontrollera, diskutera och granska. Jag menar att Riksdagens revisorers verksamhet är viktig och jag tycker de gör ett bra jobb. Men jag anser att utskotten och utskottens ledamöter också behövs på ett aktivare sätt. På den punkten har vi, det har jag förstått, inte alls olika uppfattningar. När jag var alldeles ny i riksdagen var vi i finansutskottet på studiebesök hos Statskontoret. Vi fick en som jag kommer ihåg mycket bra föredragning. Jag ställde då frågan: Och vad betyder då det här för Svea Pettersson hemma i Sjuhäradsbygden? Tro mig eller ej, men så oförstörd var jag faktiskt på den tiden. Jag har tänkt på det där många gånger. Det upplevdes kanske som litet larvigt av mina kolleger i finansutskottet när jag kom dit som alldeles ny och ställde den här frågan. Men egentligen borde det ju vara detta som det här handlar om. För att inte det som jag nu har sagt skall missförstås vill jag balansera med att säga följande. Jag är övertygad om att den svenska apparaten, om jag får använda det uttrycket, de svenska myndigheterna, den svenska förvaltningen och alla de som arbetar där, i varje fall nästan alla, gör ett bra och professionellt jobb. Ibland tycker jag att det riktas svepande kritik mot det man brukar kalla byråkrati. Naturligtvis måste alla stora byråkratier, såväl offentliga som privata, ses över från tid till annan. Det behövs ständigt det som brukar kallas för vardagsrationalisering. Ibland bör vi vända upp och ned, vända och vrida, på vissa saker som har stelnat eller blivit alltför rutinartade. Men huvudintrycket kvarstår: Svenska statstjänstemän är lojala, de gör ett bra jobb och de behövs. Jag tror faktiskt att för att ett modernt, demokratiskt samhälle skall fungera behövs det en byråkrati. Jag tycker inte att det skall vara något negativt skimmer kring det ordet - om det används på rätt sätt; det är viktigt att tillägga. Jag vill påminna om min fråga om vad det betyder för Svea Pettersson hemma i Sjuhäradsbygden. Vi behöver faktiskt prognoser. Vi behöver revision. Vi behöver statistik. Vi behöver alla de grundläggande fakta som våra myndigheter kan ge oss. Låt oss kontrollera. Låt oss följa upp. Låt oss ompröva. Men låt oss också försvara statsförvaltningen och alla de människor där som gör ett bra jobb. De flesta anslagen till de myndigheter vi i dag diskuterar har vi av väl kända skäl minskat. Det övergripande målet har varit och är att vi skall få ordning på landets ekonomi. Därför har alla, eller nästan alla, fått vidkännas nedskärningar. Men trots minskade anslag och trots i vissa fall minskad personal görs det ändå ett bra jobb. Trots detta finns det ändå hög kompetens och god vilja. Fru talman! Utskottet tillstyrker budgetpropositionens förslag inom utgiftsområde två, Samhällsekonomi och finansförvaltning. Jag vill yrka bifall till finansutskottets betänkande nr 2 i alla dess delar. För att förhoppningsvis undvika en del reservationer tänker jag redan nu kommentera en del av det som har sagts. Jag hoppas ändå kunna överlämna en del tid till kammaren. Fredrik Reinfeldt sade att efterkontrollen måste förstärkas. Det är vi överens om. Jag tror att vi ganska enkelt också kan bli överens om vilka vägar vi skall gå. Jag märkte i Fredrik Reinfeldts anförande att vi är överens om att det är vi, riksdagens ledamöter, som kan och skall spela en stor roll i det arbetet. Det kan kanske tillåtas mig att säga något om den nya budgethanteringen. Fredrik Reinfeldt sade att den inte har åstadkommit stora budgetunderskott, utan det har varit en medveten budgetpolitik. Ja, tänk, det var precis det jag sade under åren 1991-94: Det var en medveten budgetpolitik. I den delen kan vi vara överens. Jag vet inte om Fredrik Reinfeldt är överens med mig om årtalen, men det är min tolkning. Till Anne Wibble vill jag bara säga en enda sak. Hon säger att det måste bli mindre krångel för näringslivet, inte mer krångel. Hon säger också att Socialdemokraterna, och kanske även Centern, det vet jag inte, står för att man skall ha in fler uppgifter hit och dit, fram och tillbaka. När jag gjorde ett besök hos en småföretagare hemma i Sjuhäradsbygden för något år sedan, tog han - det var nämligen en han - upp den här frågan. Det är nog en tre, fyra år sedan nu. Då bad jag honom: Vi kan väl vara överens om följande. Jag kommer tillbaka om ett år. Du skaffar dig två brevkorgar. I den ena lägger du kopior på de uppgifter du måste lämna till statliga myndigheter av olika slag. I den andra lägger du uppgifter till de organisationer du är med i. När jag sedan kommer tillbaka om ett år ser vi vilken hög som är störst. Ibland är det ju så att alla uppgifter, både hit och dit, packas ihop i en enda stor hög. Jag kom tillbaka efter ett år, och mycket riktigt. Det var precis som jag hade anat - jag visste inte men jag hade anat. Högen med kopior på uppgifter till de organisationer som småföretagaren var med i var faktiskt litet större än högen med kopior på de uppgifter som företagaren hade fått lämna till stat och till kommunen, i det här fallet. Så man kanske skall vara litet försiktig med det där. Jag håller med Anne Wibble om att vi har stora och viktiga frågor framför oss. Energin och pensionerna är sådana frågor, för att ta två av de exempel som Anne Wibble nämnde. Däremot är jag inte överens med Anne Wibble när hon påstår att regeringen är på reträtt. Det är regeringen faktiskt inte, och det är inte heller den socialdemokratiska riksdagsgruppen, i den delen. Till Johan Lönnroth vill jag bara säga en sak. Han sade att riksdagen har verkställt Lindbeckskommissionens beställning av budgetprocessen. Det är väl att tolka det fel. Vi kan faktiskt tänka själva. Naturligtvis vet Johan Lönnroth - vi var ju med i samma utfrågning i Lindbeckskommissionen - att vi inte ställer oss upp i givakt för att professor Lindbeck eller något annan professor säger någonting. Vi funderar på vad det är de säger. Till Roy Ottosson, slutligen, om miljöräkenskaperna: Det är ett exempel på att vi vill samma sak, men att vi har litet olika uppfattningar om hur fort det kan gå. Man måste faktiskt forska om det här och vidareutveckla detta för att det skall bli bra. Det går inte att göra utan hänsyn tagen till att det här faktiskt är besvärliga saker. Tyvärr kan jag, fru talman, inte avsluta mitt anförande som jag hade hoppats, med att säga att jag vann också denna kamp, genom att överlämna mer tid till kammaren än mina ärade meddebattörer. Men tre och en halv minut blev det i alla fall.

Fru talman! Arne Kjörnsberg pratade om statsförvaltningen och om hur viktigt det är att den inte går sin egen väg. Jag håller verkligen med om att det är viktigt, inte minst i EU-sammanhang, att hela statsförvaltningen talar med en tunga och ger samma budskap. Jag kan faktiskt också hålla med om att väldigt många människor som jobbar inom staten gör ett mycket bra jobb. Det är inte alls mot dem och deras arbetsinsatser jag vill rikta min kritik, utan mot de lagar och regler som vi här i riksdagen - eller snarare ni i majoriteten - beslutar om. Det är lagar och regler som skall tillämpas inte bara av människor i statsförvaltningen, utan också av förfärligt många människor, dock ej tillräckligt många, i det svenska näringslivet. De reglerna är ju nämligen sådana regler som skall styra i många avseenden. De uttrycker i vilken riktning man vill styra. Jag vidhåller att de lagar och regler som majoriteten, för närvarande Socialdemokraterna och Centern, ger uttryck för speglar ett synsätt enligt vilket statlig styrning och statligt ägande tillmäts positiva värden. Så är det inte för mig, och jag tycker att den faktiska utvecklingen ger mig rätt i den meningen att vi nu har en försämrande utveckling på arbetsmarknaden. Arne Kjörnsberg sade att det finns många uppgifter från organisationer, och att det inte bara är staten som kräver in uppgifter. Förvisso inte. Men det är väl en sällsynt dålig ursäkt att säga att bara för att det finns andra organisationer som kräver in uppgifter så skall man inte kunna hålla tillbaka på de statliga kraven. Staten borde ju tvärtom vara ett föredöme och gå före. Arne Kjörnsbergs inlägg andades på något sätt det synsättet att allting egentligen är ganska bra. Jag opponerar mig väldigt kraftigt mot detta. Jag tror inte att de 13 % människor som är utan jobb och inte kan försörja sig tycker att allting är jättebra. Under det här året har vi fått 50 000 färre människor som kan försörja på eget arbete. Det är dåligt, Arne
Fru talman! Jag använde inte det faktum att organisationer som de här småföretagen var med i också krävde in en massa uppgifter, vars hög av kopior faktiskt blev litet större än högen med andra uppgifter, som argument för att man skall pracka på dem alltmer uppgifter att lämnas till statliga myndigheter. Det var bara en jämförelse. Jag försökte peka på det som jag uppfattade som ett faktum, nämligen att det finns en del - Anne Wibble tycks vara en av dem - som bara packar ihop allt detta. Om mitt inlägg andades att jag tycker att man bara skall begära in nya uppgifter hela tiden, uttryckte jag mig sällsynt dåligt. Vi skall självfallet vara försiktiga med det. Men i ett utvecklat demokratiskt industrisamhälle behövs det faktiskt en del uppgifter. Anne Wibble, jag sticker inte under stol med att vi vill styra. Det är faktiskt det uppdraget vi har fått av våra väljare. Sedan kan vi diskutera hur pass djupgående det skall vara och på vilka områden det skall ske. Inte är det uppgiftslämnandet som har lett till att vi har en arbetslöshet på 13 %, för att använda Anne Wibbles siffror. Det är helt andra saker som har lett till det. Jag påminner bara mycket försynt om att under den tid som Anne Wibble var finansminister tredubblades arbetslösheten i Sverige. Det är vårt lands stora problem. Vi skall sätta in alla våra krafter för att klara av det. Vi sade faktiskt i valrörelsen att detta kommer att ta tid, men det är inte skäl för att vi inte skall sätta in alla krafter för att lyckas med det.
Fru talman! När vi lämnade över var arbetsmarknadsläget besvärligt, men på väg mot en förbättring. Antalet jobb ökade och arbetslösheten minskade. Nu är det precis tvärtom. Arne Kjörnsberg säger att ni vill styra. Det utgår jag ifrån, och det försöker ni kanske också att göra. Frågan är vart. Vart vill ni styra? Den politik som ni för leder ju till ett resultat som jag tycker är felaktigt. Jag förmodar att ni inte heller egentligen medvetet vill styra till ökad arbetslöshet. Men det är ju det faktiska resultatet av den styrning som ni och Centerpartiet åstadkommer. Jag tycker att det borde mana till en aning omprövning. Nu sade Arne Kjörnsberg att regeringen ingalunda är på reträtt. Låt mig upprepa några saker som jag tycker mycket tydligt visar att regeringen är på reträtt och nog vill styra men inte riktigt vet vart. Fastighetsskatten har diskuterats här på morgonen. Där har det gjorts två reträtter hittills. Jag skulle uppskatta ytterligare en reträtt. Vi får väl se om det kommer en sådan. A-kassan var en reträtt, både från budgetprocessen och i sak. Kommunerna har fått mera pengar genom bokföringstricks. Statsministern har lovat mera pengar till människor med bekymmer. Vi skall hitta en teknik för att komma förbi budgetprocessen, sade han. Socialministern har lovat mera pengar till landstingen. Inrikesministern har lovat ännu mera pengar till kommunerna i utbyte mot någon sorts inkomstpolitik. Statsministerns miljörådgivare har lovat flera tiotals miljarder i olika nya utgifter. Detta är faktiskt avsevärda reträtter. Om de skulle förverkligas kommer läget på arbetsmarknaden att bli ännu mycket värre. Är det verkligen det ni vill styra mot, Arne Kjörnsberg?
Fru talman! Anne Wibble tycker att allt det vi gör är fel. Låt mig bara ställa en kort och enkel fråga. Nej, det skall jag inte göra, fru talman. Jag tar tillbaks det, eftersom Anne Wibble har någon mer replik. Jag säger så här i stället: Efter en kort tid, mycket kortare tid än vi någonsin vågade hoppades på, kan vi nu se målet för vår budgetsanering. Pengarna i portmonnän, som Gunnar Sträng brukade säga, räcker till för de utgifter vi har beslutat om. Är det fel? Frågan är retorisk. Jag ställer den till mig själv och svarar också. Det är självfallet inte fel. Nu har vi lagt grunden för det som är nödvändigt för att klara vårt andra stora problem, nämligen arbetslösheten. Jag erkänner att det är ett jätteproblem. Vi kommer inte att klara det själva. Här behövs hela svenska folket, även oppositionen här i Sveriges riksdag, arbetsgivarna, de fackliga organisationerna - alla behövs. Vi här i Sverige behöver också klara ut detta med en ansvarsfull lönebildning, för att tangera en punkt som Anne Wibble tog upp i sitt inledningsanförande. Det är en av de stora uppgifter vi alla har framför oss.
Fru talman! Jag får medge att under Arne Kjörnsbergs inledningsanförande verkade julefriden redan har sänkt sig över honom. Han var väldigt timid och vänlig, men nu tar han sig i replikerna. Arne Kjörnsberg hyllade byråkratin. Då vill jag bara säga att man inte får glömma två saker som är väldigt speciella för svenska förhållanden. Den ena är det avvikande högre skattetrycket. Det återspeglar att vi har väldigt mycket offentlig verksamhet. Vi har mycket offentlig verksamhet som sedan kontrollerar, begär in uppgifter och ibland har svårt med gränsdragningen sig emellan. Det gör att man inte bara kan säga att vi är som andra i detta. Den andra saken är den svenska lydigheten. Och den är också omvittnad i EU, som Arne Kjörnsberg nämnde. Med mod och stor vilja ger vi oss i kast med att lämna ifrån oss olika typer av uppgifter. Det gör att alldeles för många företagare i det här landet sitter och ägnar sig åt att just lämna i kontrolluppgifter och försöker följa vad olika myndigheter har för sig. I den moderata reservationen har vi påpekat att det finns oklarheter i ansvarsfördelningen när det gäller den statliga kontrollen. Just när det gäller det här betänkandet är det ibland svårt att se skillnad på Statskontoret, Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer och vem som egentligen skall bestämma över vad. Eftersom Arne Kjörnsberg kom in på det eviga temat om den fantastiska budgetsaneringen vill jag också säga att det inte är en parlamentarisk bedrift av denna regering. Det har funnits en mycket bred majoritet här i kammaren för en budgetsanering. Det som avviker är den betoning på skattehöjningar som ni har valt, och senare också fått Centern att ansluta sig till. Det är detta som är skillnaden.
Fru talman! Fredrik Reinfeldt har alldeles missbedömt mig om han tror att det är julstämningen som har lett till att jag är timid och vänlig. Jag vet inte om jag är timid, men jag tycker att jag alltid är vänlig, Nu skall jag försöka vara litet allvarlig och säga något om detta med lydigheten i Sverige. Jag antar att Fredrik Reinfeldts replik inte var en uppmaning till att man inte skall göra det som denna kammare har bestämt. Jag utgår ifrån att det inte var det som Fredrik Jag håller med om - och jag vet inte om det är ett utslag av vänlighet eller timidhet - att det finns vissa oklarheter mellan RRV och Riksdagens revisorer, för att ta ett exempel. Det handlar inte om vad de nu har att göra, utan om hur vi i framtiden bör organisera det. Det är därför vi i mycket stor enighet har en särskild utredning som skall titta på det. Låt mig till sist ta upp budgetsaneringen. Jag och mina kolleger är faktiskt valda av socialdemokratiska väljare. För att vi skulle klara av den här budgetsaneringen var det nödvändigt utifrån våra och våra väljares utgångspunkter - Fredrik Reinfeldt har naturligtvis andra utgångspunkter, eftersom han har andra väljare - att vi skulle ha både skattehöjningar och nedskärningar så att alla fick vara med och bära de faktiskt väldigt tunga bördor som vi har ålagt det svenska folket.
Fru talman! Poängen var just att säga att nu är saneringen snart i hamn och nu skall vi ta itu med nästa stora uppgift. Då vill jag bara påpeka en sak. Det är ofta en spridd missuppfattning att det är inför en hårt och motspänstigt kämpande riksdag som socialdemokrater och centerpartister har ägnat sig åt att sanera statens utgifter. Så är inte fallet. Det har funnits en mycket bred uppslutning men med en annan inriktning när det har gällt denna sanering. Problemet är att i skuggan av denna budgetsanering har väldigt litet skett på struktursidan. Anne Wibble har också varit inne på detta. Vi går nu mot juletid med en lång rad frågetecken i för landet väsentliga strukturfrågor. Vi vet inte vilken energipolitik vi får. Vi vet inte vad EU-medlemskapet skall användas till. Det är ett stort frågetecken när det gäller EMU. Pensionsfrågan, som vi trodde var i hamn, visar sig nu åter vara olöst. Detsamma gäller a-kassan och arbetslösheten, ja, listan skulle kunna göras ännu längre. Det är detta som är problemet, att budgetsaneringen ägnas alltför mycket uppmärksamhet i väntan på allting annat. Det har bidragit till våra stora problem.
Fru talman! Det överraskar mig och kanske t.o.m. skrämmer mig litet grand att Fredrik Reinfeldt talar om en alltför stor inriktning på budgetsaneringen. För oss stod det fullständigt klart att vi inte kunde fortsätta som det var. Det var därför vi i valrörelsen talade om att vi skulle höja skatter och skära i bidrag och att detta var nödvändigt - därför också denna avvägning. Fredrik Reinfeldt nämner pensionerna. Nu har statsministern inbjudit till partiöverläggningar i den frågan. Jag sitter själv i den s.k. Genomförandegruppen. Det finns faktiskt helt klara problem med att genomföra vissa saker som fanns med i princippropositionen från våren-sommaren 1994 och som riksdagen då fattade beslut om. Det gäller exempelvis avgiftsväxlingen. Det finns stora, mycket praktiska problem, och dem har vi faktiskt ett gemensamt uppdrag att försöka lösa. Jag är inte knallsäker på hur man skall göra vad gäller EMU. Jag delar statsministerns uppfattning om att vi nu - politiker liksom väljare och valda emellan - lugnt och sansat bör samtala om de här frågorna. De är nämligen inte enkla, och det gäller att inte springa ifrån väljarna i den här frågan. Då kommer ont att bli värre, och det skall vi vara oerhört försiktiga med.
Fru talman! Inte oväntat hade Arne Kjörnsberg invändningar mot min kritik av att man inte går fram med miljöanalyser, miljöräkenskaper, miljöskuldsberäkningar och liknande i den ekonomiska politiken. Han sade väl egentligen att han tyckte samma sak men ville gå långsammare fram. Det där är litet konstigt ändå. Är det så, som flera analyser visar, att vi i själva verket har en så kraftig uppbyggnad av miljöskulden att vi inte har någon tillväxt, skulle väl det ha effekter på den politik som Arne Kjörnsbergs parti föreslår. Om tillväxten sjunker leder väl det till ett antal politisk-ekonomiska åtgärder. Om man har en felaktig beskrivning av verkligheten är väl risken stor att man fattar felaktiga beslut. Problemet med de här räkenskaperna är framför allt att det inte finns någon internationell standard som är allmänt accepterad. Det är inte så att det inte finns beräkningar. Det är inte så att det saknas metoder. Det är inte så att det finns bra metoder, där detta kan tas in på olika sätt, utan det handlar framför allt om att hitta en gemensam metod. BNP-måttet har ju blivit så spritt just därför att det är allmänt accepterat, det är allmänt känt hur man gör. Men också det innehåller mängder av i och för sig skakiga beräkningar. Det är inte alls självklart att man egentligen borde göra som man gör, men det har blivit allmänt accepterat, och därför används det måttet mycket. När vi skall fatta beslut är det viktigt att vi har en riktig bild av verkligheten. Jag måste då fråga Arne Kjörnsberg: Det är väl ändå inte acceptabelt att miljöskulden ökar på grund av att man har dåliga mått i den ekonomiska politiken?
Fru talman! Roy Ottossons replik är ett exempel på precis det jag talade om i mitt inledningsanförande, nämligen att motsättningarna oftast är av den karaktären att en del av oss tror att vi kan gå fortare fram än vad andra tror. Jag tror att det finns en risk med den argumentation som Roy Ottosson för. Om vi inte har ordentligt på fötterna när vi inför de här nya måtten kan det bli ännu värre. Vad jag försöker säga är att man faktiskt måste veta vad man gör. Vår bedömning är att det behövs mer forskning och att det behövs vidareutveckling, men vi är ändå på väg åt samma håll. Åtminstone någon ledamot som nu är inne i kammaren är, Roy Ottosson, med i den s.k. Skatteväxlingskommittén. Jag vet inte om det är offentliggjort, men medierna har i varje fall sig bekant vissa saker som kommittén, tror jag, kommer att föreslå i dag. Detta är ett exempel på att vi, som Roy Ottosson talar om, flyttar fram positionerna. Roy Ottosson säger också att BNP-måttet är allmänt accepterat, men nej, det är ju det det inte är. Både Roy Ottosson och andra - jag exempelvis - ifrågasätter det och vill få ett bättre mått, men vi måste då ta reda på vad för ett mått vi får i stället innan vi fattar beslut.
Fru talman! Att BNP-måttet används mycket flitigt kan väl ändå ingen bestrida. Det används i stort sett i vartenda land, i alla fall i alla länder som jag känner till. I den meningen är det allmänt accepterat, men det är inte ett bra mått, utan det har stora brister. Att det har stora brister är i och för sig också allmänt accepterat, men man har inte lyckats komma överens om ett nytt, bättre mått. Men det kan ju inte hindra oss från att skynda på arbetet. Vi har haft i princip en tjänsteman på Konjunkturinstitutet som har jobbat heltid med frågan om miljöräkenskaper - en enda. Jämför det med insatserna på många andra områden, som ekonomiskt sett är betydligt mindre intressanta. Det här handlar alltså om en miljöskuldsökning på ungefär 7 miljarder om året. Det är pengar som vi kommer att få betala på ett eller annat sätt, nu eller i framtiden. Det kan ju inte vara ointressant att redan nu ta in de beräkningar, de mått - om än ofullständiga - och de analyser som finns i den ekonomiska politiken och att börja nyttja detta vartefter. Som det nu är har vi nämligen inte en rättvisande bild av det faktiska ekonomiska läget, på grund av att vi underlåter att utnyttja den här möjligheten. Dessutom svältföder man ju faktiskt utvecklingsarbetet. Det är det man gör. Det vi föreslår konkret från Miljöpartiets sida är att vi plussar på med några miljoner, så att vi får fart på det här arbetet och får fram användbara underlag till våra beslut.
Fru talman! Jag håller med Roy Ottosson om att BNP-måttet har stora brister. Det är bl.a. därför som KI nu har ett särskilt uppdrag. Som Roy Ottosson vet föreslår utskottsmajoriteten nu också att KI som en av få myndigheter skall få mer pengar, just för att man skall kunna göra det jobb som behövs, den forskning och den vidareutveckling som är nödvändig. Vi måste nämligen veta att vi kan lita på det nya måttet när vi börjar använda det. Annars kanske det, som sagt var, bli fråga om ännu värre fel, och ingen vore betjänt av om det blev på det sättet. Vi måste veta vad vi gör.

Fru talman! Jag tror jag får svårt att slå Mats Odells rekord i debatten, genom att som han gjorde stryka sig från talarlistan och bjuda på sex minuter. Inledningsvis vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan i det betänkande från finansutskottet som vi nu behandlar. Jag kan också, för tids vinnande, säga att jag i allt väsentligt instämmer i de synpunkter som Arne Kjörnsberg framförde i sitt inledningsanförande. Jag tror att det också är viktigt att man någon gång som Arne Kjörnsberg gjorde ställer frågan: Hur slår olika åtgärder och vad betyder myndigheters agerande för Svea Pettersson i Sjuhäradsbygden - fast det kanske i mitt fall snarare skulle gälla Margit och Svante Spolander i Kokkola i Tornedalen? Jag tror att det är viktigt att vi ställer oss sådana frågor. De kan upplevas som naiva, men jag tror ändå att det är viktigt. Hur slår olika myndigheters agerande och olika regler mot olika personer? Vi närmar oss nu slutet på 1996. Det innebär, fru talman, att vi samtidigt närmar oss slutet på det 18 månader långa budgetår som gällt sedan halvårsskiftet i fjol. Vi är också på upploppet när det gäller behandlingen av budgeten för 1997. Det finns då kanske skäl att något summera både den ekonomiska utvecklingen under det budgetår som snart tar slut och erfarenheterna av den nya budgetprocessen. Jag vill börja med den ekonomiska utvecklingen under det budgetår som går mot sitt slut. Vi ser nu hur adventsstjärnor, ljus och julgranar lyser upp i vintermörkret. Det symboliserar också på ett utomordentligt sätt vad som hänt i svensk ekonomi under det dryga år som gått. Vi ser alltfler ljusa tecken på en ekonomisk återhämtning. Förvisso förmörkas bilden av den svåra situationen på arbetsmarknaden. Det skall inte förnekas. Effekten av den höga arbetslösheten kommer att vara påtagligt närvarande hos många familjer i de svenska hemmen under den stundande jul och nyårshelgen. Många är oroliga och funderar över sin framtid, och det sätter säkert sina spår hos både barn och vuxna. Därför måste åtgärder mot arbetslösheten stå högt på dagordningen. Trots denna situation är det viktigt att komma ihåg att läget hade kunnat vara långt allvarligare för Sverige och för de arbetslösa om inte utvecklingen av statsfinanserna hade fått den karaktär vi nu kan se. Våren 1995, då riksdagen förra gången var mitt uppe i en budgetbehandling, var situationen radikalt annorlunda jämfört med dagens ekonomiska läge. Då befann sig Sverige i en akut ekonomisk förtroendekris. Det har sedan vänts till motsatsen. Genom samarbete och genom målmedvetet kraftfullt agerande har vi lyckats skapa en förtroendechock i ekonomin - just det som Anne Wibble så tydligt efterlyste den 8 mars i fjol, vilket hon säkert kommer att poängtera när hon om en stund begär replik. Genom det nära samarbete som funnits och finns mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna har vi kunnat ta vara på det som förenar i stället för det som skiljer. Det har varit och är en styrka för landet. När vi summerar det budgetår som vi snart lämnar kan vi konstatera att: Förtroendet för svensk ekonomi har stärkts. Statsskulden som andel av BNP har slutat att stiga. Den minskar i stället. Budgetunderskottet minskar. Snart har vi budgetbalans i sikte. Statens lånebehov har på ett år minskat med 115 Räntorna har gått ned. Den 3 april 1995, dvs. knappt en månad efter det att Anne Wibble efterlyst en förtroendechock, var räntan på en 5-årig statsobligation 11,03 %. I går var den 5,64 %! Räntedifferensen mot Tyskland vid den tidpunkten var 450 punkter. Den är i dag ca 100 punkter. Vi har fått denna förtroendechock. Kronan har också stärkts. Rapporter från olika håll visar att hushållens konsumtion börjar att öka. En rad åtgärder har lett fram till att hushållen nu vågar börja spendera något mer pengar än man tidigare gjort. Reaktionerna över det här omfattande men nödvändiga ekonomiska samarbetet är olika. Den s.k. marknaden och dess företrädare har satt positiva betyg på den ekonomiska politik som förts under det budgetår som snart är slut. Trots denna utveckling hör vi ofta klagolåtar från olika politiska partier. Låt mig därför, fru talman, så här i slutet av höstsessionen och utan att efterkräva något svar ställa frågan: Hur kan det komma sig att partier som tidigare talat om vikten av budgetsanering och sunda statsfinanser antingen är kritiska till resultatet eller gör en annan bedömning av utvecklingen än den som den s.k. marknaden gör? Hur kan det komma sig att en del inte vill erkänna att Sverige i dag har en helt annan ekonomisk styrka än vad som var fallet våren 1995? Sedan vill jag säga några ord om den nya budgetprocessen. Erfarenheterna är, åtminstone enligt min mening, mycket goda. Den nya budgetprocessen med utgiftstak och ramar för olika utgiftsområden ger en betydligt större fasthet, disciplin och långsiktighet. Utgiftstaket sätter gränser. Det kräver att vi gör prioriteringar på ett helt annat sätt än vi tidigare varit vana vid. Jag tycker att det är bra. Men det är också viktigt att inte bara riksdagen och riksdagsledamöterna lever upp till de nya, stramare kraven. De måste också gälla myndigheter, av vilka vi i dag behandlar en del i detta betänkande. Arbetet med saneringen av de offentliga finanserna är ingalunda slut i och med att den här budgeten fastställs. Det krävs självklart uthållighet, långsiktighet och konsekvens, särskilt när det gäller ekonomisk politik. Det krävs också ett stort mått av förmåga att samarbeta för att lösa gemensamma uppgifter. Vi har från Centerns sida försökt bevisa det under det budgetår som snart är till ända, men också inför den budget som riksdagen snart har antagit i dess helhet. Däremot har vi sett mindre av det från en del andra partier. Man kan kanske kosta på sig en önskan inför det nya året, och det är att fler partier skall inse behovet av samarbete för Sveriges bästa. Sammanfattningsvis tycker jag att budgetarbetet under hösten har varit intressant. Det har stramat upp processen, och det har ställt krav på ordentlig prioritering. Nästa år väntar nya uppgifter, som har nämnts av en del talare här. Anne Wibble nämnde dem, och Arne Kjörnsberg nämnde dem. Dit hör självklart åtgärder mot arbetslösheten. Dit hör lönebildningen och beslutet om EMU. Det handlar också om energipolitiken och om att få tillräckliga resurser för att klara de krav som kommer att ställas på skola, vård och omsorg. Jag tror att vi kommer tillbaka till de frågorna, inte minst inrikesministern, i debatten om nästa betänkande. Fru talman! En del av deltagarna i den här debatten kommer inte att delta i debatten om nästa betänkande.

Fru talman! Jag begärde egentligen ordet därför att jag glömde önska kammarens ledamöter god jul i mina tidigare inlägg. Men jag skall erkänna att jag också blev en aning provocerad när jag lyssnade på Det tycks mig som om han försöker sprida en myt, nästan samma myt som Arne Kjörnsberg försöker sprida, nämligen att det bara är Centerpartiet och socialdemokratin i den här kammaren som är intresserade av budgetsanering, och det har varit så jättebra. Det är ju inte alls sant! Det finns en majoritet i den här kammaren för en budgetsanering som är både större och snabbare än den ni har genomfört, framför allt en budgetsanering som inte hade lagt så kraftiga skattebördor på de företag som skall skapa de nya arbetstillfällena, dvs. kombinerade själva budgetsaneringen med ett dynamiskt arbetsliv och framväxt av fler nya arbeten. Det är där ni har misslyckats dramatiskt, Per-Ola Eriksson. Per-Ola Eriksson sade att vi ibland måste fråga oss hur de här besluten slår för olika enskilda människor. Jag tycker också att det är en väldigt viktig frågeställning, men det tycks mig som om ni när ni beslutar om åtgärder glömmer att ställa frågan: Vad betyder de här åtgärderna för de 700 000 personer som i dag saknar möjlighet att försörja sig på eget arbete? Bryr ni er inte om dem? Per-Ola Eriksson andas en väldig belåtenhet. Han åberopar marknaden och alla möjliga positiva omdömen. Sanningen är dock att marknaden struntar i de arbetslösa. Det gör inte vi i Folkpartiet.
Fru talman! Inte heller jag och Centerpartiet struntar i de arbetslösa. Det är därför vi har försökt medverka till, och också lyckats mycket bra tillsammans med Socialdemokraterna, att få ned budgetunderskottet så att vi också kan pressa tillbaka räntorna. För många människor - inklusive företagare och arbetslösa som har lån på villor eller bostadsrätter - har räntebördan varit tung under många år. En av de viktigaste åtgärderna för att man skall kunna få i gång investeringar och för att få en tillväxt i ekonomin är att statens finanser är i ordning. Jag drar mig till minnes att det var samma ambition som Anne Wibble hade under sin tid som finansminister. Jag kan inte förstå varför det som hon ansåg vara rätt då är så fel nu. Det som var viktigt då - att sanera statens finanser för att få en tillväxt i ekonomin - måste vara lika angeläget under denna mandatperiod. Jag noterar att i den här debatten säger både Anne Wibble och Fredrik Reinfeldt: Vi har också varit med. Först när någon annan har lyckats anmäler man sig och vill också ha litet beröm för att man har ställt upp på någon punkt. Men, Anne Wibble, huvudintrycket är trots allt att Folkpartiet i stor utsträckning har ställt sig vid sidan om, tittat på och inte tagit ansvar för de svåra besluten. Trots det, fru Anne Wibble, ber jag att få önska en varm och inte minst avkopplande och skön julhelg, när Anne Wibble nu drar sig tillbaka för att hämta nya krafter.
Fru talman! Jag måste säga att jag är mycket glad och väldigt stolt över att Folkpartiet icke på något sätt är ansvarigt för den utveckling på arbetsmarknaden som Per-Ola Eriksson alldeles uppenbart totalt struntar i. 700 000 personer kan icke försörja sig på eget arbete nu. Det är 50 000 fler än för ett år sedan. Är det någonting att vara stolt över? Det är förskräckande! Per-Ola Eriksson kan inte vara sådan som han låter påskina. Han kan inte rimligen tro på vad han säger, dvs. att det bara skulle finnas en metod att sanera budgeten. Det finns ju tusentals poster, Per-Ola Eriksson. En del berör inkomster och andra berör utgifter. Centern och Socialdemokraterna har valt en kombination av budgetsaneringsåtgärder som lägger en betydande tyngd på ökade skatter. 51 miljarder kommer från ökade skatter bara på arbete. Vi vill budgetsanera på ett annat sätt som inte lägger så stora bördor på de företag som vi tycker måste växa så att det skapas flera nya arbeten. Det är en mycket stor skillnad, Per-Ola Eriksson.
Fru talman! Anne Wibble har en förmåga att så här i slutet av året, när vi går mot jul, medvetet missförstå, kanske för att försöka skydda sina egna ståndpunkter. Jag har ingen anledning att vara stolt över den arbetslöshet som vi har. Tvärtom beklagar jag för alla de människor som i dag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden att situationen är som den är. Men läget hade varit långt mycket värre för Sverige och de arbetslösa om vi inte också hade gjort budgetsaneringen. Det är den som har skapat förutsättningar för att få ned räntorna och för att få i gång investeringar. Nu väntar nya uppgifter. Den stora frågan är lönebildningen under nästa år. Den är viktig för att vi skall kunna få en tillväxt i ekonomin och göra strukturförändringar så att vi inte återigen hamnar i en situation med ekonomiska problem, för då kan vi förlora mycket av det vi har vunnit under den tid som har gått. Riksdagen har beslutat om bättre villkor för småföretagen och lättnader i dubbelbeskattningen - dem har riksdagen nyss ställt sig bakom - och vi har fattat beslut om en sänkning av arbetsgivaravgifter. Detta är åtgärder som har betydelse för att få en bättre tillväxt i ekonomin. En förnyelse av energipolitiken hör också dit. Det återstår självklart många frågor, och de står högt upp på min dagordning för nästa år. Men vi har kommit en bra bit på väg. Nu är det arbetslöshetsbekämpningen som är den stora, viktiga frågan när budgetsaneringen är avslutad.
Fru talman! På känt maner blir Per-Ola Eriksson nästan en större förespråkare för regeringen än regeringspartiet självt, och kammar nu hem alla typer av plustecken i skyn enbart på grund av det faktum att Centern har gått i armkrok med Socialdemokraterna under de senaste 1 1⁄2 åren. Jag tycker att Per-Ola Eriksson här gör samma misstag som tidigare Arne Kjörnsberg. Det är faktiskt en skillnad mellan den förra mandatperioden och denna i hur oppositionen har förhållit sig till synen på budgetsanering. Under den förra mandatperioden sanerades också statens utgifter, men med en opposition som ville spendera mer. Under denna mandatperiod har det sanerats utgifter, men med en opposition som har velat sanera ännu mer, och det är en väsentlig skillnad. Problemet blir nu att Centerpartiets armkrok med Socialdemokraterna i stället har kommit att sanktionera en lång rad hårda klappar till svenska folket som tyvärr inte bidrar till bättre förutsättningar för företagsamheten. Låt oss inte glömma de förändrade momsuppbördsreglerna. Låt oss inte glömma den förlängda arbetsgivarperioden, de höjda fastighetsskatterna och den försämrade möjligheten att sätta av till den egna pensionen. Det har varit många inslag som inte har varit bra i denna budgetsanering, men som Centern med sin medverkan har bidragit till att sanktionera.

Fru talman! Vi har hört det där förr från moderaternas sida, men det är lika litet sant i dag som tidigare. Bara för att vi går mot jul behöver det ju inte innebära att det budskap som Fredrik Reinfeldt försöker torgföra i dag är riktigt. Sanningen är faktiskt den att vi genom en rad olika åtgärder nu har skapat förutsättningar för en långsiktigt bättre tillväxt i svensk ekonomi. Var glad över dessa åtgärder! Fredrik Reinfeldt behöver inte lyssna på Anne Wibble; jag tror inte att Anne Wibble alltid är den bästa rådgivaren till Fredrik Reinfeldt. Men i den mån Anne Wibble inte hann säga någon sak till mig kan jag väl lyssna på detta också. Flera av de moderata förslagen om att sanera statsfinanserna skulle få förödande konsekvenser för enskilda individer, inte minst inom det sociala området. Jag hoppas att Fredrik Reinfeldt är i kammaren när nästa betänkande kommer upp, för det belyser på ett väldigt tydligt sätt hur moderaterna har en helt annan syn än vi på välfärdssystemet. Nu har vi värnat om stora delar av välfärdssystemet. Vi har sagt att vi skall klara vård och omsorg osv. men spara på andra områden. Alla måste delta, men den inriktning som vi har valt under detta budgetår, som snart är slut också för budgeten för 1997, innebär en avvägning mellan offensiva insatser och nödvändiga saneringsinsatser som har en rättvis fördelningspolitisk profil.
Fru talman! Jag tycker att man kan karakterisera problemet just nu väldigt mycket med det som också skedde i slutet av 80-talet. Vi kan minnas hur Kjell Olof Feldt utnämndes till världsmästare i ekonomi i ett läge där han på grund av väldigt höga skatteintäkter kunde leverera en statlig budget i balans i en i övrigt sjuk ekonomi. Trots att allting pekade fel lyckades man till följd av mycket höga skatteintäkter leverera en budget i balans. Det är detta som nu också Centern faktiskt skriver under på och tycker är så väldigt imponerande. Det är alltså mycket höga skatteuttag från företag, enskilda personer och fastighetsägare runt om i detta land som gör att vi går mot en bättre budgetbalans än vi har haft tidigare. Men det är ett skatteuttag som skadar de tillväxtskapande krafterna i landet, företagandet och de enskilda initiativen. Grunden har inte lagts för en god tillväxt i framtiden. Vi har inte ens haft en imponerande hög tillväxt under de år som har varit i Sverige. Det är snarare så att det finns många oroväckande tecken i skyn på att vi mycket snabbt kan återkomma till den typ av budgetproblem som vi har sett tidigare, när skatteintäkterna möjligtvis klingar av i en konjunkturnedgång. Då är det också oroväckande att Centerpartiet nu ställer höga krav på snabbare avveckling av kärnkraften och på att EMU-frågan skall leda till ett negativt beslut för Sverige. Jag tycker inte att Per-Ola Eriksson har anledning att så storstilat som han har gjort i dag tillskriva sig någon sorts positiva effekter ute i det svenska samhället. Trots detta vill jag önska Per-Ola Eriksson en skön och vilsam jul, om det nu blir i Norrbotten eller ute i världen. Det antyddes på slutet att han skulle ut och resa.
Fru talman! Nej, jag skall stanna i Sverige. Andra, som politiskt kanske står närmare Fredrik Reinfeldt än vad jag gör, kanske åker utomlands. Vad det nu gäller är att försvara uppnådda positioner vad gäller den budgetsanering som vi är i färd att lyckas med. Jag medger att mycket av detta startade under förra mandatperioden. Centern har varit konsekvent. Arbetet var inte slutfört hösten 1994 när fyrpartiregeringen förlorade valet. Arbetet kvarstod. Vi har tagit vår del av ansvaret så här långt under denna mandatperiod för att fortsätta det arbete som vi har att genomföra. Vi har gjort det med fördelningspolitiska förtecken, medvetna också om att vi måste få bättre villkor för näringslivet. Av den anledningen sänks ju arbetsgivaravgiften. Vi gör lättnader i dubbelbeskattningen för onoterade företag, som har störst nytta av det. Kvittningsrätten är återinförd. Rader av tillväxtstimulerande åtgärder har vidtagits. Merparten av de budgetsaneringsinsatser om är gjorda har faktiskt skett på utgiftssidan. Mindre av budgetsanering har skett på just skattesidan. Om Fredrik Reinfeldt tittar tillbaka på hela 90-talet kan han se att det förhåller sig så. Jag vill också önska Fredrik Reinfeldt en god jul och ett gott nytt år.
Fru talman! Jag kom på mig själv med att ha varit väldigt oartig. Jag glömde att önska mina ärade meddebattörer en trevlig helg. Jag funderade på om jag kunde begära replik på Per-Ola Eriksson för att få framföra detta, men jag kom underfund med att jag knappast kunde det, eftersom jag i huvudsak höll med om vad Per-Ola Eriksson sade. Men så fick jag chansen när Fredrik Reinfeldt apostroferade mig och talade om att det stora oppositionspartiet inte visade något ansvar under förra mandatperioden. Får jag bara i alla ödmjukhet påminna Fredrik Reinfeldt om hösten 1992. Det var då vi hade 500 % ränta, om Fredrik Reinfeldt kommer ihåg det. Får jag bara mycket försiktigt och mycket ödmjukt påminna Fredrik Reinfeldt om vad det parti som jag tillhör och vår dåvarande partiledare Ingvar Carlsson då gjorde, inte för er skull, utan för Sveriges skull. Då blir jämförelsen mycket naturlig, även om det inte har varit så dramatiskt. Jag tycker att det känns riktig att säga att Centerpartiet i allmänhet och P-O Eriksson i synnerhet har visat motsvarande ansvar under de senaste ett och ett halvt åren.
Fru talman! Jag tycker ändå att det är på sin plats att säga att Arne Körnsberg något förvanskade vad jag sade. Jag kommenterade inte hösten 1992. Jag är fullt medveten om att det skedde en fempartiöverenskommelse. Jag satt faktiskt själv i riksdagen under den tiden. Däremot var det allmänna läget i övrigt, borträknat denna höst, det att oppositionen ofta framförde att det var för mycket sanering och för litet spenderande.

Fru talman! Jag vill börja med ett citat. "Den enda säkra vägen till bättre samhällsekonomi och högre sysselsättning går över den privata sektorn. Om den privata sektorn börjar anställa fler, då minskar arbetslöshetsutgifterna, då ökar skatteintäkterna, och då får också den offentliga sektorn råd att anställa fler". Den som så enkelt och tydligt framställt detta samband är denna gång inte en moderat riksdagsledamot, även om vi framför just detta budskap outtröttligt, utan det är Kommunförbundets ekonomidirektör Gunnar Wetterberg i en krönika i Dagens Politik för ett par veckor sedan. När kommunernas ekonomi diskuteras är det viktigt att erinra om just detta enkla samband. God tillväxt i ekonomin och fler företag och företagare genom ett bra företagsklimat är den grogrund som också för kommunerna skapar de resurser som kan säkerställa den goda samhällsservice som kommunerna skall ge sina invånare. Varje procents utebliven ekonomisk tillväxt på grund av en felaktig ekonomisk politik är i ett sådant perspektiv mycket illa för just kommunerna. Att återföra Sverige som en tillväxt och företagarnation i Europa, något som var fyrpartiregeringens portalmål, är och förblir det mål Sverige måste sträva mot. Tyvärr avbröt Socialdemokraterna fyrpartiregeringens långsiktiga arbete härvidlag när de tillträdde 1994 och drev igenom alla återställare som då knäckte uppgången 1994-1995. När nu Socialdemokraterna beklagar att vi moderater i vårt alternativ, som just skall ge landet en uthållig ekonomisk tillväxt, också har gjort besparingar på kommunerna i storleksordningen knappt 8 miljarder kronor är detta ett typiskt utslag för hur man sitter fast i en felaktig verklighetssyn. Man tror att det måste handla om en fördelning av resurser i ett nollsummespel. I själva verket har Socialdemokraterna redan denna mandatperiod genom att knäcka den uppgång landet var inne i hösten 1994 förorsakat kommunsektorn ett inkomstbortfall kombinerat med ökade utgifter som ligger betydligt högre. Det är effekten av det som just nu märks i den kommunala verkligheten. Vad landets kommunfolk har anledning att beklaga är att Sverige på nytt hamnade i en hemmagjord svacka som drabbade inkomstsidan hos kommunerna samtidigt som kraven på ökade transfereringsutgifter, inte minst socialbidrag, ökade kraftigt som en följd av regeringens politik. Denna Socialdemokraternas ohämmade skattehöjarpolitik har sedan kombinerats med andra åtgärder som ökat svårigheterna. Den valfrihetsrevolution som fyrpartiregeringen inledde har nästan avstannat. Vi har fått en regering som gör sitt bästa för att tillse att de nya alternativen inte skall ha en chans mot de offentliga monopolen. Nya regler om friskolor, som i praktiken kommer att hindra nyetablering, eller diskrimineringen av privat sjukvård och äldreomsorg är typiskt härvidlag. Socialdemokratiska kommunledningar bedriver i dag i stället mycket av s.k. förnyelsearbete genom låtsaslekar inom den offentliga produktionen med s.k. köp-säljmodeller, modeller som om de skall fungera är avsedda för faktisk konkurrensutsättning och inte konkurrens på låtsas inom egenregiproduktionen. Fru talman! Det är därför inte förvånande att den produktivitetsförbättring inom kommunsektorn som utmärkte förra mandatperioden med dess avreglering nu förefaller ha utbytts mot dess motsats på många håll. Nu sker kostnadsreduktionerna genom serviceförsämringar - genom nedskärningar av den offentliga servicen - något som mycket riktigt påverkar dem som verksamheten finns till för, dvs. kommunmedborgarna. Förra mandatperioden ökade serviceutbudet trots minskade kostnader. Det var fråga om produktivitetsförbättringar. Dagens utmaning för nytänkande inom regeringspartiet borde vara att ändra på det förhållandet. Då kan man fråga var Sonia Karlsson, som senare skall delta i debatten, står i de frågorna. I hennes hemstad Motala, där hon nu är kommunfullmäktigeordförande, behövs säkert en ordentlig dos nytänkande. Är hon beredd att gå i bräschen för ett sådant? Jag hälsar Jörgen Andersson välkommen hit till kammaren. Var står han? Är hans fastlåst vid de socialdemokratiska gamla dogmerna, som måste kastas över bord om alternativen till de offentliga produktionsmonopolen skall ges en fair chans och resultaten av en sådan förändring komma medborgarna i landets olika kommuner till godo? Fru talman! Jag vill under mom. 1 i betänkandet yrka bifall till utskottets hemställan men med den motivering som ges i den moderata reservationen nr Låt mig därutöver ge några ytterligare kommentarer kring dagens utskottsärende om kommunsektorn. Först och främst är det sorgligt att åse hur den kommunala beskattningsrätten håller på att mista sin mening genom regeringens inställning till den grundlagsstridiga inomkommunala skatteutjämningen. Jag vill gärna citera en i dag socialdemokratisk statssekreterare, som sade följande för ett par år sedan: "Det är vetskapen om att pengarna går till de egna gatorna, den egna äldreomsorgen, barnomsorgen etc. som ger kommunalskatten legitimitet hos medborgaren." Det var då det. Dagens system har ändrat radikalt på detta. Nu har vi en för landet kollektiv kommunalskattekassa - nu bryts sambandet med den egna kommunen. När medborgarna upptäcker detta har kommunalskatten som lokal skatt mist sin legitimitet och är då en statskommunal skatt, fjärran från dess ursprung i den kommunala självstyrelsen. Min fråga till Jörgen Andersson blir: Hur kommer regeringen att hantera den frågan? Är man verkligen inne på linjen att ändra grundlagen för att permanenta den inomkommunala skatteutjämningen och rikta ett definitivt grundskott mot sambandet lokal skatt-lokala utgifter? Dagens system är ju dessutom värre än så. Många kommuner drabbas av en pomperipossaeffekt, som innebär att om de får in fler skattekronor måste de ge ifrån sig mer än vad de fått in. Sådana negativa incitament kan aldrig ge ett bidrag i ett land som skall återvinna en position som tillväxt och företagarnation. Vi har i den moderata motionen pekat på hur en långsiktig lösning skulle kunna se ut. När ekonomin sätter strikta gränser märks det offentligas faktiska begränsningar särskilt tydligt. Det är många som just nu erfar detta och kan dra sina slutsatser om hur det goda samhället borde se ut. Regeringen håller, som ett svar på det, på att springa ifrån sitt eget balanskrav och låta de kommuner som väljer det fritt låna till driften av sina utgifter. Men det finns alternativ. Ett gott samhälle är ett samhälle där det offentliga, det civila samhället, den lilla världen och marknaden tillsammans skänker den enskilda och familjerna trygghet och mångfald i olika livssituationer. En viktig uppgift för staten och kommunerna är då att i stället för att ta över ansvar medverka till att andra kan ta sitt ansvar bättre. En mindre offentlig sektor innebär då inte mindre av utbildning, vård och omsorg men väl att den kan utföras på fler sätt än i dag och med utvecklad kvalitet. En omprövning av utgångspunkterna för ett hållfast system måste bestå i att föra över vissa uppgifter från den offentliga till den privata sektorn, med motsvarande utrymme för medborgarna att själva finansiera dessa. Men det gäller också att pröva för vilka offentliga åtaganden finansieringen bör ligga kvar på just kommunerna. Det kan, inte minst mot de erfarenheter vi fått på senare år och med de förändringar som gjorts i regelsystemen, vara mer ändamålsenligt med en nationell finansiering av vissa i dag kommunalt finansierade uppgifter. Ta t.ex. skolan. Där skulle en nationell skolpeng, som vi moderater förordar, med säkerhet utveckla kvalitet och mångfald. Föräldrarna/hemmen skulle själva bli myndiga att fullt ut välja skola genom att direkt disponera sin av staten finansierade skolpeng. Dagens dubbel eller trippelroll för kommunerna på just skolans område förhindrar ofta i dag att skolkvaliteten utvecklas. Andra uppgifter på det kommunala planet kräver en nationell avreglering för att kunna skötas på ett lokalt anpassat och effektivt sätt. Nya driftsformer och faktisk konkurrensutsättning är vägar som skulle ge medborgarna mer för pengarna i stället för att de drabbas av otrevliga nedskärningar i offentliga monopol. De uppgifter som efter en översyn kvarstår som ett lokalt kommunalt ansvar - också vad avser finansieringen - bör även i framtiden finansieras med en kommunal inkomstskatt. Lämplig konstruktion av den hänger naturligtvis samman med storleken av de förändringar som beslutas. Men även efter de reformer som vi skisserat i våra motioner kommer det att finnas behov av riktade statsbidrag till kommuner med för sina uppgifter otillräcklig skattekraft. Det system vi förordar ger sålunda kommunerna likvärdiga möjligheter att sköta sina uppgifter med eget hänsynstagande också till lokala förutsättningar och behov. Fru talman! Låt mig slutligen också något kommentera den märkliga skrivelse nr 51 som regeringen avgav den 24 oktober i år. Genom regeringsingripande ändrades då RRV:s prognos över skatteinkomsterna, vilket leder till att det nu betalas ut mer pengar till kommuner och landsting. Förfarandet är onekligen anmärkningsvärt, men om skatteunderlaget verkligen ökar är det ju kommunernas pengar det handlar om, som de under alla förhållanden skulle få. De har dessutom själva förmåga att bedöma den ekonomiska utvecklingen och vet om det ligger någon substans i den extra utbetalningen. Men skulle det visa sig fel får de återbetala det överskjutande beloppet. Här har företrädare för regeringen på förhand lovat att de inte skall behöva göra det om Socialdemokraterna sitter kvar i regeringsställning. I det läget avser man tydligen att tillskjuta extra medel som statsbidrag. Detta förfarande är onekligen märkligt. Om den ekonomiska utvecklingen i landet blir sämre än regeringen förutser, med minskande skatteinkomster och rimligen ökande statsutgifter som följd, lovar regeringen att en sektor skall få ökat ekonomiskt stöd från staten. Trots att regeringsbeslut inte fattats i ärendet skriver dessutom finansministern i ett svar här i kammaren till Marietta de Pourbaix-Lundin att så har skett. Vad värre är, att om regeringen skulle ha fattat ett beslut i den riktningen är det konstitutionellt felaktigt, eftersom ett bemyndigande i så fall krävs av riksdagen för sådana löften om nya pengar. Detta ärende är ett typfall av märkliga improvisationer från en regering som famlar sig fram utan att riktigt veta hur den skall bete sig. Fru talman! Jag har redan yrkat beträffande mom. 1. Jag står självfallet bakom samtliga moderata yrkanden i finansutskottet, men för tids vinnande avstår jag från att särskilt yrka bifall till dem.

Fru talman! I morse innan jag kom hit följde jag min sexåring till hans livs första skolavslutning. Med tindrande ögon stod små sex och sjuåringar uppställda för att i fackeltåg traska i väg till kyrkan och ha sin första skolavslutning. I sådana lägen slås man naturligtvis alldeles extra av hur viktig den kommunalt finansierade verksamheten är för oss människor i vår vardag, med barnomsorg, äldreomsorg, skola och annat. Detta ger några infallsvinklar på dagens debattema, som är kommunernas ekonomiska läge. Som det ser ut i dag riskerar vi att det inte kommer att kunna se ut framöver. Det framräknade gapet mellan behov och inkomster för de närmaste åren är, även om det finns olika beräkningar, bortåt 10 miljarder kronor. Det är mycket viktig verksamhet som i så fall måste skäras bort. Det här bygger på framskrivningar av regeringens egna prognoser för regeringens egen politik. Det är min och Folkpartiets fasta förvissning att framtiden inte behöver se ut på det sättet. Vi tror att det finns fyra viktiga vägar som leder till att kommunernas ekonomiska läge och därmed den kommunalt finansierade verksamheten skulle kunna se betydligt bättre ut. Det första och allra viktigaste är att vi måste få en politik för fler jobb. Då får vi in pengar till kommunerna. Det andra är att kommunerna måste göra rätt saker och strunta i det som inte är rätt saker. Det tredje är att kommunerna måste göra sakerna rätt, då räcker pengarna längre. Det fjärde är att man, åtminstone kortsiktigt, behöver litet mer pengar, därför att verkligheten i dag ser ut som den gör. Det allra viktigaste är att vi får en politik för fler jobb. Fler företagare ger fler företag ger fler jobb ger skattepengar, som kan användas för kommunalt finansierad verksamhet, vilket i sin tur dessutom leder till att fler människor kan få jobb i den sektorn. Det är den enda varaktiga lösningen när det gäller resursgapet. Fler skattehöjningar klarar inte människor, framför allt inte de som drabbas hårdast av kommunalskatten, vilket är människor med låga inkomster. Det går inte heller att bekämpa arbetslösheten med kommunala anställningar som det inte finns pengar till. Det behövs en lång rad förbättringar när det gäller arbetslöshetsbekämpningen, och egentligen är det den vi borde ägna oss åt att diskutera, men temat är som sagt var den kommunala ekonomin. Det andra viktiga handlar om att göra rätt saker. Regeringen har menat att det i den offentliga sektorn handlar om att sätta verksamhet före transfereringar, men som alla andra löften sviker ni även dem genom att framför allt koncentrera er på att få fram pengar till att höja transfereringarna på verksamhetens bekostnad. Det kommunerna måste göra är att sätta kärnverksamheterna, vård, omsorg och skola, före äventyrsbad, OS-satsningar, dansbandsaftnar och ett expansivt kommunalt bolagsdrivande. I Piteå skall man just köpa sig en ny friskvårdsanläggning som har varit privat. I Botkyrka skänker man via de kommunala bolagen pengar till privata bolag, betalar underskott hos entreprenörer som driver danskvällar osv. De kommunala bolagen i Sverige går sammanlagt med mycket stora underskott, drygt miljarden, och man bedriver en osund konkurrens med privata företag som slår ut jobb. Man använder t.o.m. de kommunala bolagen för avancerad skatteplanering, en skatteplanering som skatteministern nästan tycker går under generalklausulen. Fru talman! Kommunalpolitiken och kommunalpolitikerna har ett skamfilat rykte. Det handlar inte bara om att man använder plastkort för att gå på porrklubb. Men man kan upprätta sitt anseende genom att se till att utföra medborgarnas uppdrag på ett bättre sätt. Kommunalpolitiker skall inte leka affär med skattebetalarnas pengar. Om kommunalpolitiker vill driva företag är det bättre att de går en kurs i starta eget. Det tredje, fru talman, är att göra de saker man skall göra på rätt sätt. Konkurrensutsättning, entreprenader, decentraliserat beslutsfattande osv. är viktiga delar i att göra sakerna på rätt sätt. Stockholms kommun gav efter regeringsskiftet i uppdrag till Kommunalekonomiska institutet på universitetet att räkna ut hur entreprenader och sådant hade fungerat rent ekonomiskt. Man trodde att man skulle få beskedet att det var bra att dra in dem, men i själva verket visade det sig att stockholmarna tjänat hundratals miljoner kronor på detta. Omräknat för hela landet handlar det om flera miljarder, pengar som skulle kunna användas till viktig verksamhet. Tyvärr ställer sig socialdemokraterna runt om i landet på fel sida. Man återställer, drar tillbaka och svälter ut verksamheter, ivrigt påhejad av regeringen, som t.o.m. lagstiftningsvägen, när det gäller friskolor och annat, ser till att man går tillbaka till den renodlade kommunala driften. Detta är mycket dyrbar dogmatism. Det är en dogmatism som barn och gamla får betala genom sämre vård, omsorg och utbildning. Det fjärde handlar om att man trots allt måste ha litet mer pengar. I vårt budgetalternativ kunde vi inte hitta några stora summor att sätta av till kommunerna. Men vi fick i vart fall ihop 500 miljoner till stimulans för äldreboende, som kanske är det allra viktigaste att klara på ett bättre sätt, och genom överföringar från försäkringskassan kunde vi avsätta några hundra miljoner till att snabba upp vården i stället för att ha de vårdköer som den socialdemokratiska dogmatismen har lett till. Våra förslag till ramar är avslagna, men vi har ändå återigen fört fram det här yrkandet i den motion som rör skrivelsen. Vi står givetvis bakom det. Det här betänkandet handlar inte bara om nivån på statsbidraget till kommunerna. Det handlar också om utjämningssystemet. Och, fru talman, det har väl visat sig alltmer tydligt att revorna i välfärden är störst i de utsatta förortsområdena. Det är storstadskommunerna som har svårast att klara ekonomin med de svåra påfrestningar som råder i dag. Vi hade velat att man i kriterierna för utjämningssystemet mycket tyngre skulle väga in de sociala faktorerna, så att framför allt barn och ungdomar som växer upp i utsatta förortsområden skall få bättre uppväxtvillkor, någonting som är oerhört viktigt för deras framtid. Vi har accepterat det beslut som regeringen antog när det gällde att använda kommunakutspengarna. Det var inte precis som vi hade velat ha det. Vi hade velat ha pengarna direkt ned i systemet. Men det är ändå ungefär samma tankegångar som ligger bakom att man behöver stödja de utsatta storstadskommunerna, så vi har accepterat det sätt som regeringen har hanterat detta på. När det gäller skrivelsen delar vi alltså uppfattningen att det behövs litet mer pengar mot bakgrund av den situation som nu råder. Men vi kan faktiskt inte riktigt acceptera de metoder som man använder, en sorts kreativ bokföring och plottrande med statistik. Och vi kan inte acceptera det sätt som återbetalningsskyddet har hanterats på. Den 24 september lade man fram budgetpropositionen, den 25 oktober en skrivelse där man ändrade det man hade tänkt från början, den 1 november, en vecka senare, använder man Dagens Nyheter för att utfärda en garanti. Det är en mycket märklig konstitutionell hantering. Det är ett orimligt sätt att jobba, och vi kräver att författning om beräkningen utfärdas för framtiden och att garantins värde klargörs. Jag yrkar bifall endast till reservation nr 1, även om jag givetvis står bakom alla Folkpartiets reservationer till betänkandet och ber att få önska de av kammarens ledamöter som inte deltar i replikskifte framöver en god jul.

Fru talman! Man får väl säga att Mats Odell visar prov på storsinthet när han önskar alla en god jul; detta med tanke på vad somliga enligt Mats Odell, så ondskefulla som de är, har ställt till med. Mats Odell höll ett brandtal för offentlig sektor. Det gjorde han med en imponerande styrka och kraft. Man skulle kunna tro att det var en vänsterpartist som sade det. Men det var också litet udda. Regeringen hade ju en pedagogisk uppgift. Jag tror att också Mats Odell har en väldigt stor pedagogisk uppgift. Att det kunde gå så snett i Sverige berodde tydligen på den eländiga vänsterpolitiken och expansionen på 70 talet, då landstingen och kommunerna bredde ut sig. Nu försöker den här högerregeringen minska ned i kommuner och landsting, vilket jag håller med om, men då är det fel. Grundproblemet skulle alltså vara att det är för mycket vänsterpolitik och en för stor offentlig sektor. Vi får absolut inte minska den offentliga sektor som växte fram under 70-talet. Men även om det sker en minskning, Mats Odell, kommer den offentliga sektorn att vara väsentligt större än den var under tidigt 70-tal. Det vet alla. Det här går alltså inte ett dugg ihop. Först är man vanlig politiker. Sedan går man över till vad som kallas för vänsterpopulism, med tanke på vad som sades i början. Mats Odell, jag såg en vän som hade en skylt i bilen där det stod: När man är ensam är man i alla fall inte i dåligt sällskap. Det är sant. Om Mats Odell var ensam, så var han inte i dåligt sällskap. Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet är ju nästan som ler och långhalm - man skall ju minska ned. Ni får väl bestämma er. Kom med i Vänstern, men var inte lika frikostiga med löftena! Vi är mera realistiska. Var med på vår sida, men ni kan inte kritisera det som växte fram på 70-talet och sedan protestera mot nedskärningar. Att förklara sig här är en pedagogisk uppgift.
Fru talman! Jag är rädd att det är en övermäktig pedagogisk uppgift för Lars Bäckström att förklara tillväxtens drivkrafter. Det var ju det som jag litet grand försökte tala om. Problemet med Lars Bäckström är att han har ett fullständigt statiskt tänkande. Han efterlyste ökad rörlighet inom vårdsektorn. Men har Lars Bäckström hört talas om problemet sist in, först ut? Vad tror han att den typen av regelverk har för effekt för Hopp Hanna och vad de nu hette? Har han hört talas om de regelverken? Vem vågar i dagens läge lämna ett jobb som man varit på fram till 55 års ålder för att gå till ett annat och hamna först i kön av dem som sparkas ut. Jag tror att Lars Bäckström behöver tänka igenom de sakerna litet mera. Jag talade om vänstervågen 1968. Lars Bäckström, som är ekonom, kan nog ta fram ekonomisk statistik. Då ser han att Sverige 1970 låg på tredje plats bland OECD-länderna när det gällde välfärden. Sedan har vi successivt halkat ned. Nu ligger vi på ungefär sjuttonde plats. Det beror på att tillväxtkrafterna har strypts under den här perioden. Vi kan hålla en lång debatt om detta, men jag tror inte att det hör hemma just här och nu. Kristdemokraternas politik, och detta har vi gemensamt med Moderata samlingspartiet, Centern och Folkpartiet, innebär att vi har en uppfattning om hur tillväxt skall skapas. Vi kan ha olika uppfattningar om hur den skall fördelas. Men, Lars Bäckström, väljarna har möjlighet att på valdagen ta ställning till det. Vi redovisar vår politik före valen - det är fullt möjligt - till skillnad från hur det är i vissa andra partier som lovar att det skall vara slut på nedskärningar i vård och omsorg. T.o.m. Lars Bäckströms parti, som ingår i en koalition här i Stockholms län, skär ned med 3 miljarder kronor. Hur är det? Vill ni ha fler eller vill ni ha färre anställda i Stockholms län? Svara på den frågan! Jag tycker att budskapet från Lars Bäckströms sida bör hålla ihop litet bättre än det hittills gjort.
Fru talman! Det är väldigt enkelt att ge raka besked: Vi vill ha fler anställda i Stockholms landsting, men vi vill inte avlöna dem med lånade pengar. Det är väl klokt och förståndigt. Skulle Mats Odell vilja betala lönerna med lånade pengar, ja, då vet jag att han i alla fall inte är ekonom. Själv är jag inte ekonom, utan jag är pedagog. Pedagoger hör alltid uppenbara självmotsägelser i ett anförande. Det var en uppenbar självmotsägelse när Mats Odell sade: Det var då landstingen bredde ut sig. Han pratade också om tillväxten. Orsaken till att tillväxten avtog var expansionen av den offentliga sektorn. Det sade Mats Odell, men sedan protesterar han med ilska och kraft och använder invektiv mot dem som vill minska den offentliga sektorn, vilken även efter de minskningarna kommer att vara större än den var på 70-talet. Den uppenbara orimligheten pekade jag på. Ni säger att ni lämnar ett besked, och jag har all respekt för det. Men ni lämnar också beskedet att ni vill samverka med Moderaterna. I en samverkan kommer den större parten att bestämma. Om ni driver er politik, vilket är helt okej, och säger att det inte är sannolikt att ni kan igenom den tillsammans med Moderaterna, är ni hederliga. Sedan började Mats Odell att prata om arbetsrätt! Det var den mest fantastiska utflykt i debatten som jag har upplevt. Det här skall ju handla om kommunal ekonomi. Vi får väl i någon mening hålla oss till ämnet för dagen. Det är ungefär som att man debattmässigt emigrerar till en annan världsdel. Stanna här i kammaren och far inte runt till främmande världsdelar, åtminstone inte i den här debatten!
Fru talman! Jag kanske befann mig i en annan världsdel när Lars Bäckström talade om Hopp-Hanna och varför hon inte flyttade på sig. Jag måste då ställa frågan: Har Lars Bäckström aldrig hört talas om problemen med att man inte vill lämna ett jobb därför att man då hamnar först i kön när det gäller sist in-först ut? Om detta hör hemma i en annan världsdel vittnar det om den pedagogiska uppgift som jag har framför mig. Jag vill ställa ytterligare en fråga till Lars Bäckström: Har Vänsterpartiet mera lånade pengar i sin budget för 1997 än vad regeringen har? Om jag inte är felunderrättad har Vänsterpartiet en underbalanserad budget där ni alltså skall låna mera pengar. Inte heller detta resonemang går ihop. Det är ett typexempel på Vänsterpartiets populism och brist på realpolitik. Det är mera av pedagoger är ekonomer i Vänsterpartiet, det är ett av Vänsterpartiets stora problem.

Fru talman! 83 612 miljoner kronor, det är statsbidraget till våra kommuner och landsting nästa år. Det motsvarar drygt 9 000 kr för varje invånare och nästan 50 000 kr för en trebarnsfamilj. Dessa pengarna är nödvändiga för att få kvalitet i själva kärnan i välfärden - skolan, vården och omsorgen. I bjärt kontrast till moderaterna har vi socialdemokrater månat oss om att hålla uppe statsbidraget på en oförändrad nivå, trots att moderaterna lämnade efter sig ett konkursbo när de lämnade regeringen. Bidragen till kommunerna lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. För en sund välfärd behövs friska och sunda finanser, och våra kommuner är starkt beroende av en samhällsekonomi i god hälsa. De senaste årens stora underskott i statens budget och massarbetslösheten har givetvis skapat stora bekymmer för kommunernas ekonomi. Kommunernas och landstingens ekonomi har blivit illa tilltygad på grund av arbetslösheten och en svag utveckling av skatteinkomsterna. Vi socialdemokrater vill värna de viktiga verksamheterna vård, omsorg och utbildning inom kommuner och landsting. Det är oerhört viktigt för medborgarna att skolan, vården och omsorgen är den bästa att de kan känna sig trygga för sina barn i skolan och för sina äldre när de blir gamla och svaga. Vi kan nu se att det omfattande besparingsprogram som har genomförts för att få ordning på statens finanser har lyckats vända utvecklingen av ekonomin så att vi nu har en god grund att bygga vidare på. Detta innebär att den kommunala kärnverksamheten kommer att prioriteras framför övriga delar av den offentliga verksamheten när utrymme gives, men det ställer ändå krav på en stram utgiftsutveckling under de närmaste åren. Under den allmänna motionstiden har ett antal motionsyrkanden väckts om den långsiktiga ekonomiska utvecklingen för kommunsektorn. I flera av de aktuella motionerna uttrycks en allvarlig oro för utvecklingen, och förslag om ytterligare resurser till kommuner och landsting förs fram. I Inger Lundbergs motion Fi608 efterfrågas en fördjupad och långsiktig analys av den kommunala sektorns ekonomiska situation. I sitt betänkande om ramar för utgiftsområden strök finansutskottet under med tjocka streck att riksdagens och regeringens ambition i samband med saneringen av statsfinanserna bl.a. har varit värnandet av kärnverksamheterna i kommuner och landsting, dvs. skola, vård och omsorg, skall prioriteras framför statliga transfereringar. Det är också så att under en period då stora besparingar har gjorts i de statliga utgifterna har statsbidragen till kommuner och landsting i princip hållits oförändrade. Det är av omsorg om verksamheten i kommuner och landsting som regeringen med stöd av Socialdemokraternas och Centerns riksdagsgrupper den 24 oktober 1996 beslutade om en justering av den uppräkning som skall göras av skatteunderlaget. De 2,6 miljarder som därigenom år 1997 tillförs kommuner och landsting förbättrar givetvis situationen och förhindrar uppsägningar av tusentals kommunanställda. Inom regeringskansliet förs en diskussion angående det ökande resursbehovet inom vård, omsorg och utbildning. Utskottet utgår ifrån att regeringen i vårpropositionen för riksdagen redovisar en bedömning av de långsiktiga förutsättningarna för kommunsektorns ekonomi. Anslagen under utgiftsområde 25 omfattar merparten av statens utgifter för kommuner och landsting. Riksdagen har fastställt ramen till 83 612 miljoner kronor. Regeringen har haft överläggningar med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet om de ekonomiska regleringar som skall göras med hänsyn till den överenskommelse som våren 1996 I den moderata motionen föreslås två åtgärder som - vad än Lennart Hedquist säger - direkt påverkar den kommunala ekonomin. Dels föreslås en minskning av statsbidraget med 3,1 miljarder kronor, dels föreslås en minskning av momsbidraget med drygt 4,6 miljarder kronor. De föreslagna nedskärningarna motsvarar lönekostnaderna för över 30 000 heltidsanställda i kommunerna. En sådan dramatisk neddragning av anslagen skulle enligt utskottet slå utomordentligt hårt mot kommunala verksamheter såsom barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg och även mot den kommunala sysselsättningen. Det är beklämmande att se hur moderaterna vill vingklippa kommunerna och ta ifrån landstingen viktiga resurser för sjukvården. Vad händer med kvaliteten i barnomsorgen och i skolan, Lennart Hedquist, när ni nu i ett slag vill dra undan 7,7 miljarder från den gemensamma sektorn? Utskottet avvisar för sin del bestämt en sådan politik. Jag undrar också: Hur många jobb försvinner från kommuner och landsting om ni rycker undan grunden för deras redan alldeles för svaga ekonomi? Jag vill bestämt säga att Lennart Hedquist har helt fel i sitt påstående att skatteutjämningen skulle strida mot grundlagen. Riksdagen har efter hörande av Lagrådet och konstitutionsutskottet fattat beslut, vilka har konstaterat att detta inte är grundlagsstridigt. I ett flertal motioner tas frågan om kommunernas kostnader för flyktingmottagandet upp. Man har föreslagit att detta bör uppmärksammas i den statliga utredning som har att till uppgift att se över skatteutjämningen. Utskottet vill här hänvisa till att regeringen i sin skrivelse 51 redogjort för särskilda insatser för de kommuner som har en särskilt stor andel flyktingar, bl.a. på grund av en stor sekundärinflyttning från andra kommuner. Regeringen bedömer att det är möjligt att inom en total ram om högst 400 miljoner kronor göra en verkningsfull insats för de mest utsatta kommunerna. Regeringen har också beslutat om fördelningen av de första 200 miljonerna till ett knappt tjugotal kommuner, bl.a. Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro och Landskrona kommuner. Andra kommuner som fått bidrag är även Botkyrka och Markaryd. Utskottet kan konstatera att de krav på omedelbara insatser som har framförts i olika motioner i hög grad har blivit tillgodosedda genom de beslut som fattats. Utskottet ställer sig bakom regeringens ställningstagande i frågan och har således inget att erinra mot att en del av medlen för år 1997 av anslaget A2 disponeras på det sätt som aviseras i skrivelsen. Utskottet anser att ett första steg har tagits för att underlätta för kommuner och landsting i och med att de tillförs ytterligare 2,6 miljarder i preliminära skatteinkomster för 1997. Jag tycker att Mats Odell, som påstod att inget hade tillförts, skall lyssna på detta. Utskottet ser med tillfredsställelse att de beslutade insatserna kommer att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting under 1997. Företrädare för regeringen och Centerpartiet har i sammanhanget gjort deklarationer om ett återbetalningsskydd på upp till 2,6 miljarder kronor. Utskottet ställer sig för sin del bakom de politiska utfästelser som därigenom har gjorts. Med den ekonomiska utveckling som vi kan se är det troligast att en återbetalning ej kommer att bli aktuell. Om det mot förmodan skulle bli aktuellt, förutsätter utskottet att regeringen återkommer med en begäran om ett bemyndigande att utbetala ett extra statsbidrag. I reservation nr 11, från moderaterna, anförs att det är beklagligt att det inte infördes en stimulans till kommunala skattesänkningar när riksdagen beslutade om en spärr mot kommunala skattehöjningar för åren 1997 och 1998. Det föreslås att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag av denna innebörd. Utskottet konstaterar att riksdagen redan en gång under innevarande riksmöte har avslagit ett yrkande om stimulans till kommunala skattesänkningar. Utskottet förutsatte vid det tillfället att kommuner och landsting som gynnats av det nya statsbidrags och utjämningssystemet skulle överväga en sänkning av sina skattesatser. Utskottet var dock inte villigt att ställa sig bakom förslag till statliga åtgärder riktade mot vissa kommuner och landsting för att få dem att sänka sina skattesatser. Den som har följt debatten i kammaren här i dag vet att kommunernas största problem inte är att de har för mycket pengar. Deras problem är faktiskt det motsatta. I reservation nr 12, också från moderaterna, föreslås att en nationell skolpeng inrättas. Utskottet anser att det finns ett grundläggande behov av en viss reglering av den kommunala verksamheten, t.ex. när det gäller skolverksamhet. Samtidigt anser utskottet att lokala frågor så långt som möjligt skall skötas lokalt. En nationell skolpeng leder till en olämplig centralisering av skolan, något som också riskerar att försämra utbildningen. I reservation nr 13, från Miljöpartiet, anförs att kommunernas möjligheter att lösa sina problem har blivit starkt begränsade, bl.a. genom att ett skattestopp i praktiken införts efter några års uppehåll. Man efterfrågar också hållfasta spelregler. Utskottet anser i likhet med reservanten att kommuner och landsting behöver stabila och långsiktiga spelregler för sin verksamhet. Samtidigt kan inte statsmakterna undandra sig ansvaret för att utvecklingen inom kommunsektorn hålls inom ramar som samhällsekonomin tillåter. Det nya bidrags och utjämningssystemet är enligt utskottet ett exempel på att strävan under senare år har varit att åstadkomma långsiktiga och hållfasta spelregler. Detta ger goda förutsättningar att utveckla den kommunala självstyrelsen. I reservation nr 14, från Vänsterpartiet, hänvisas till att socialbidragskostnaderna är en viktig förklaring till kommunernas ekonomiska problem. Det föreslås att staten och kommunerna enligt dansk modell delar på dessa kostnader. Frågan om utformningen av socialbidragen övervägs för närvarande inom regeringskansliet, och utskottet anser att dessa överväganden skall avvaktas. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag i alla dess delar samt avslag på samtliga reservationer. Att värna kommunerna är en självklarhet för oss socialdemokrater. Mer än något annat handlar välfärden om att vi kan klara en bra utbildning, god vård och trygg omsorg om barn och gamla. Vi har tvingats genomföra smärtsamma besparingar för att få Sveriges ekonomi på fötter. Nu har vi den värsta tiden bakom oss. Nu börjar ekonomin gå bättre. Det är därför som vi tillsammans med Centerpartiet nu kan tillföra 2 600 miljoner kronor plus 400 miljoner kronor till kommuner och landsting, så att uppsägningar av fast personal i möjligaste mån kan undvikas. Fortsätter den ekonomiska utvecklingen att gå bra, kommer det att ge mer skattepengar till kommuner och landsting, vilket också kommer att ge bättre förutsättningar för vården, omsorgen och utbildningen. Vår politik är inriktad på att skapa dessa förutsättningar. Jag vill också något kommentera det som har sagts i inläggen under debatten. Jag skulle vilja påminna Lars Bäckström om det som han sade om motsägelser i debatten. Även om Lars Bäckström bollar pengar mellan olika konton kvarstår det förhållandet att Vänstern i sitt budgetalternativ använder mer pengar än vad något av de andra partierna förfogar över. Det är möjligtvis det som gör att det är mer lättsamt för Lars Bäckström än för oss övriga. Jag vill också kort kommentera det som Lars Bäckström sade om betydelsen av sjukvård och äldreomsorg i kommuner och landsting. Detta är de flesta av oss i kammaren eniga om. Senast i onsdags anförde socialminister Margot Wallström mycket tydligt att hälso och sjukvården och äldreomsorgen kommer att behöva mer resurser. Hon tog också upp det problem med åldersfördelningen inom personalen som Lars Bäckström berörde. Det är alltså uppmärksammat. Som jag alldeles nyss sade menar vi socialdemokrater till skillnad mot företrädarna för Vänsterpartiet att vi för att kunna göra dessa förbättringar måste kunna finansiera dem. Som Lars Bäckström så klokt sade kan vi inte låna till dem. Till sist några ord till Mats Odell, som alltid höjer rösten men ändå inte blir mer trovärdig. Låt mig först påminna Mats Odell om att det under den tid när Mats Odell delade på regeringsansvaret var minustillväxt tre år i rad. Vi förde i varje fall in ett plustecken före tillväxtsiffrorna. Jag har redan framhållit att vi i det här betänkandet föreslår att kommunerna tillförs pengar. Mats Odell säger: Om vi fick bestämma, skulle kommunerna få det mycket bättre. Sedan pekar han på de 6 1⁄2 miljarderna. Det är moderaterna som bestämmer, och de skall ta bort 7,7 miljarder kronor.

Fru talman! Jag vill först tacka Sonia Karlsson för ett trevligt anförande. Hon insåg sambandet mellan arbetslöshet och kommunernas ekonomi. Däremot hörde jag ingenting om sambandet mellan tillväxt och arbetslöshet och därmed också med kommunernas ekonomi. Men vi fick reda på att Socialdemokraterna och miljarder. Det intressanta med dessa 2,6 miljarder, fru talman, är att de är exempel på vad ekonomisk tillväxt innebär för kommunernas och landstingens ekonomi. De behöver nämligen inte betalas tillbaka. Motsvarande summa behöver inte skäras ned på något annat ställe. Det är därför som det är så outgrundligt, ärligt talat, att regeringen nu under två års tid har vägrat att ta itu med de hinder som finns för tillväxt. Det är detta, Sonia Karlsson, som är min poäng och som gör att vår politik, tillsammans med den politik som förs av de övriga partierna i den gamla fyrklövern, är ett alternativ för att åstadkomma ett bättre företagarklimat. Det leder till att flera arbetsgivare kommer att anställa arbetslösa personer. Det är så våra ekvationer går ihop. Sonia Karlsson! Det skulle vara intressant att höra om ni nu är beredda att lägga fram förslag som skapar mer av tillväxt, så att ni och Centern kan tillföra ännu mer. Det var mycket trevligt att sitta på presskonferensen, och bakgrunden till det var att tillväxten hade blivit bättre. När får vi mer av den politiken, Sonia
Fru talman! Jag håller med Lars Bäckström om att Mats Odell säger både det ena och det andra. Jag är tacksam för att Mats Odell nu väldigt tydligt talade om att det var tack vare tillväxten i ekonomin som Socialdemokraterna och Centern kunde tillföra de 3 miljarderna till kommunerna. Det är bra att Mats Odell har upptäckt det. Då skall han kanske inte heller klaga över vår tillväxtpolitik.
Fru talman! Jag vet inte om Sonia Karlsson ser på TV. I går kväll visades under en Aktuellt-sändning ett skakande reportage från vårdsituationen i Göteborg. OECD-rapporten om hur svensk ekonomi utvecklas jämfört med ekonomin i våra nordiska grannländer och i resten av OECD-länderna. Man visade med en mycket pedagogisk uppställning att vi har en mycket sämre tillväxt under nästa år. Jämfört med våra grannländer får vi 25 miljarder mindre i tillväxt. Det är denna summa som vi nu måste skära ned på olika håll och kanter. Det svenska folkhushållet får 25 miljarder mindre än om vi hade haft samma tillväxt som länderna i vår omgivning. Sonia Karlsson! Det är en mycket bättre väg att åstadkomma resurser till vård och omsorg än att göra nedskärningar på olika områden.
Fru talman! Nej, Mats Odell, jag såg inte det på TV i går. Men för Mats Odells del får man vara tacksam att OECD inte visade upp hur det såg ut under den borgerliga tiden, eftersom det var minus i tillväxt under de tre åren. Mats Odell säger att Kristdemokraterna skulle kunna göra allt så väldigt bra för kommunerna. Men vi vet ju att Kristdemokraterna i så fall skall regera ihop med Moderaterna, som vill spara 7,7 miljarder kronor. Vi kommer också alla i håg hur det var under den regeringsperiod när moderater och kristdemokrater sparade 7 miljarder kronor på kommunerna. Det är inte glömt, Mats Odell.

Herr talman! Det vi har kritiserat i vår motion, och även i reservationen, är tillvägagångssättet. Kommuner och landsting liksom enskilda människor, familjer och inte minst företag behöver stabila regler för vad som gäller. Vi har bara lyssnat på Kommunförbundet. Där säger man att det här ändå är en engångsåtgärd, en tillfällig sak, som inte kan ligga till grund för att skapa trygghet i exempelvis anställningsförhållanden inom vårdsektorn. Det är ju också ett erkännande av att regeringens politik inte har varit till fyllest. De indirekta effekterna av höjningen av egenavgifterna, besparingar på bostadsbidragen och en hel del andra saker har drabbat på ett sådant sätt att detta uppenbarligen har känts angeläget. Det är detta vi har kritiserat.
Herr talman! Det är klart att det är bra med stabila spelregler. Jag har ingen annan uppfattning. Men det är också viktigt att kommunerna har ekonomiska resurser för att klara de uppgifter som kommunerna står inför. Jag vill ställa en fråga till Mats Odell så här i slutet av debatten, eftersom Mats Odell ondgör sig så mycket över pengarna och samtidigt talar om behovet av resurser till kommunerna för vården, omsorgen och skolan. År 1999 skall detta regleras. Jag tror att vi kommer att ha en sådan ekonomisk utveckling att kommunerna kommer att ha en bra skattekraft. Men om det inte skulle vara så, skulle då Mats Odell vid den tidpunkten, om Mats Odell finns i riksdagen och får vara med och bestämma, lägga förslag om att man skall klä av kommunerna dessa pengar? Jag tror att det är viktigt att vi får ett sådant besked. Om Mats Odell menar att det är fel att ge det, kommer han också, om utvecklingen skulle bli sämre än vad vi förmodar i dag, att plocka av kommunerna pengar. Det är också ett besked från en person som nu under några timmar har stått och talat om vikten av stabilitet, långsiktighet och resurser till vården.
Herr talman! Vår kritik handlar om att regeringen och Centerpartiet satte sig på en presskonferens, drog på sig tomtemasken samtidigt som man pekade med hela handen till den myndighet som normalt sköter det här mycket bra och sade att nu skall ni ändra de här uppräkningstalen. De här pengarna hade kommit kommuner och landsting till godo ändå. Om utfallet 1999 skulle visa sig vara sämre, Per-Ola Eriksson, beror det på att vi fram till dess har haft kvar en majoritet här i kammaren som inte har förmått att föra en sådan tillväxtpolitik att den ekonomiska utvecklingen har blivit så bra. Då får vi titta på det. Men nu skall vi jobba för att få en majoritet under nästa mandatperiod som faktiskt har mandat, kraft och mod att ta tag i de grundläggande hindren för att vi skall få en sådan utveckling, och det hoppas jag att Per-Ola Eriksson också kommer att arbeta för. Det är detta jag är inriktad på. Skulle det misslyckas får vi självfallet titta på det då.
Herr talman! I den sista repliken till Mats Odell vill jag säga att jag tackar för erkännandet. Mats Odell sade att han inte tror att den situationen kommer att uppstå att kommunerna skall betala tillbaka pengarna. Det innebär att han tror på den ekonomiska politik som Centerpartiet och regeringen står för. Det är också det vi har pekat på. Jag tackar för det ärliga och uppriktiga erkännandet från Mats Odell. Jag är inte säker på att han själv förstod vilket beröm han gav, men tack för det i alla fall.
Herr talman! Jag skall också tala om de s.k. extrapengarna till kommunerna. Detta är ju kommunernas pengar. De skulle få dem under alla förhållanden om den ekonomiska utvecklingen blir så god som regeringen förutser. Det vet ju kommunerna. Det är ju inte frågan om att ge dem något extra, utan man tillskjuter det likviditetsmässigt. Problemet för kommunerna är inte likviditeten, utan om den ekonomiska utvecklingen blir så god som regeringen påstår sig kunna förutspå. Men det finns ju ett osäkerhetsmoment för kommunerna. Skall regeringen lyckas knäcka det tecken till uppgång som nu också finns? Då vet de ju att de är återbetalningsskyldiga. Nu säger Per-Ola Eriksson att regeringen har utfärdat ett återbetalningsskydd.
Herr talman! Låt mig först säga till Lennart Hedquist att det största orosmomentet för kommunerna är väl ändå moderaternas politik. Frågan om regeringen måste han ställa till regeringen. Jag skall svara för Centerpartiets vidkommande. I skrivelsen har vi tillsammans med regeringen gjort en politisk deklaration att vi kommer att medverka till att kommunerna har goda ekonomiska resurser. Vi tror också på den ekonomiska politik som skall lägga grunden för det.
Herr talman! Man kan ju säga att regeringen och Centerpartiet har gjort en sådan avsiktsförklaring. Men försök sätta er in i den situation då ni i så fall skall leva upp till det löftet! Det förutsätter nämligen att den ekonomiska utvecklingen i landet blir sämre än vad regeringen nu förutspår. Det innebär att man ser framför sig en situation där regeringen på nytt har lyckats knäcka den ekonomiska uppgången. Då har ni lovat att kommunsektorn skall ha första tjing på nya resurser framför alla andra. Är det verkligen det som Centerpartiet har velat utfästa sig att göra? I det läget har kommunsektorn första tjing framför alla andra åtaganden som staten kan tänkas ha.
Herr talman! Jag tror på en god ekonomisk utveckling för det här landet med en ökad tillväxt inom den privata sektorn och en ökad tillväxt framför allt inom småföretagssektorn. Sammantaget innebär det också att vi har resurser till att satsa på kärnverksamheten i kommunerna. Vi behöver slå vakt om en bra vård till de gamla, en bra äldreomsorg, en bra sjukvård till dem som är beroende av sjukvården och en bra skola. Jag känner ibland en viss frustration när jag får rapporter från skolorna i vissa kommuner där resurserna krymper, lärarna stressas och man känner att arbetsuppgifterna nästan är omöjliga att klara av. Det är viktigt att vi ger kommunerna dessa pengar.

Herr talman! Jag håller med Per-Ola Eriksson om det sista. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Men jag är något mer fundersam om en annan sak. Per-Ola Eriksson sade att vi inte kan låta kommunsektorn växa, däremot skall det vara mer resurser till vården, omsorgerna och skolan. Det är inget litet löfte det. Detta står ju faktiskt för huvuddelen av kostnaderna. Man skall alltså öka huvuddelen av kostnaderna, men ändå skall verksamheten totalt sett inte få mer pengar. Då måste alltså det lilla krympa. Och vad är då det lilla? Ja, det är teknisk försörjning, renhållning, miljöåtgärder, reningsverk, snöplogning osv. Skall det minska, Per-Ola Eriksson? Finns det verkligen utrymme att minska på det? Ja, kulturen finns ju alltid. Är det den som skall minska? Men hur skall kulturen, även om man slaktar den, kunna finansiera detta till vården, omsorgen och skolan? Och vi är väl inte kulturfientliga, Per-Ola Eriksson? Det är en viktig dynamisk satsning även det. Det har jag hört Centerns företrädare säga i går. Vad är det då ni skall minska på? Detta går inte ihop. Det är många i denna stund i kammaren som inte riktigt får sin inre logik att stämma. Skall det vara fler sysselsatta i kommunerna eller färre, Per-Ola Eriksson? Om man ger pengar till vård och omsorg blir det fler sysselsatta. Om man minskar på pengarna till teknisk försörjning blir det inte särskilt många färre sysselsatta. Per-Ola Eriksson vill alltså öka antalet sysselsatta i kommunsektorn. Är det så jag skall tolka Per-Ola Eriksson? Det är faktiskt innebörden av vad han säger. Jag är väldigt glad om Per-Ola Eriksson menar det han säger.
Herr talman! Lars Bäckström inser väl att det behövs en ekonomisk tillväxt? Jag är inte alldeles säker på att Vänsterpartiet har insett det. Jag är litet osäker på om Vänsterpartiet inser det i dag. Det beror kanske på vem man talar med. Jag tror att vi, med rätt ekonomisk politik och en bra sanering av statens finanser, kan lägga grunden för en bra ekonomisk tillväxt i Sverige under de närmaste åren. Får vi en bra ekonomisk tillväxt i den privata sektorn får vi också bättre möjligheter att klara verksamheten i den kommunala sektorn. Om det inte blir någon tillväxt tvingas man att banta verksamheten, men då skall man samtidigt värna om de huvudverksamheter som finns inom den kommunala sektorn. Detta är elementa som, tror jag, Lars Bäckström inser. Han har tyvärr litet för lätt för att ibland i debatten ikläda sig jultomtens kostym. Även om vi närmar oss jul behöver han inte göra det varenda gång det handlar om kommunal verksamhet.
Herr talman! Jag är hellre tomte än fe eller trollkonstnär. Tomten skall alltid betala för klapparna, och det är inget problem. Vi har allting i den delen ordnad. Per-Ola Eriksson! Jag tycker att det är bra med tillväxt. Vänsterpartiet tycker att det är bra med tillväxt. Det är bara tillväxt i den privata ekonomin som genererar skatteinkomster, som finansierar den offentliga ekonomin. Är vi nu överens om det? När jag nu har svarat på Per-Ola Erikssons fråga kan väl Per-Ola Eriksson svara på min fråga: Vill Per Ola Eriksson ha fler anställda i kommunsektorn? Jag menar att mer pengar till vård, omsorg och utbildning resulterar i fler anställda än vad som skulle bli fallet om man inte fick de här pengarna. Det låter väl rimligt, Per-Ola Eriksson? Alltså är jag och Per-Ola Eriksson överens om att det bör gå mer pengar till kommunsektorn för vård och omsorg och så att fler kan anställas och att vi måste få bort de här anställningsstoppen. Om jag flyttar från Stockholm och är kommunanställd, bör jag då inte kunna flytta till någon trevlig kommun i Norrbotten och kunna få ett arbete där? Vore inte det bra? Det är väl dumt att vara livegen i Stockholm, Per-Ola Eriksson! Bör man inte som vårdanställd få möjlighet att arbeta i det vackra Norrbotten? För att det skall bli möjligt måste vi häva anställningsstoppen i Norrbottens kommuner, eller hur? Annars kan man inte flytta dit. Det är det jag säger: Ge Hopp-Hanna en chans! Skapa dynamik i den offentliga sektorn - det är det vi behöver. Se framåt! Vi får inte ha så inlåsta system, eller hur? Jag kan väl få svar på mina frågor, nu när det är jul. Ge mig den julklappen, Per-Ola Eriksson! Skall det bli fler anställda i offentlig sektor tack vare att Per-Ola Eriksson skall värna vård och omsorg? Han kan ju inte trolla och minska på det lilla och öka på det stora, som vård och omsorg utgör, utan att ge mer pengar. Det är en komplett omöjlighet. Även Per-Ola Eriksson vill väl ha litet reningsverk och snöröjning i Norrbotten nu i vinter, eller hur?
Herr talman! Jag trodde att Lars Bäckström hade lyssnat på mitt inledningsanförande och att han också hade följt debatten i finansutskottet. Det är klart att vi behöver personal för att klara vården och äldreomsorgen och för att klara vårdköerna. Vi behöver också personal i skolan för att klara utbildningen, och vi behöver personal i barnomsorgen för att klara barnens behov. Det är där det behövs resurser. Det är också i det syftet som vi tillsammans med regeringen och Socialdemokraterna har sett till att kommunerna skall ha de resurserna 1997 och även kommande år. Det behövs en ekonomisk tillväxt, men det innebär inte att all ekonomisk tillväxt skall användas för expansion av den kommunala sektorn. Vi behöver också pengar för att satsa på andra åtgärder, för att stimulera småföretagen, för ökade satsningar på infrastruktur, osv. För det behövs också en ekonomisk tillväxt. Men utan bra tillgång på personal klarar vi inte vården. Det vet Lars Bäckström.

Herr talman! För mig är verksamheten i kommuner och landsting ryggraden i den svenska välfärden. Under hela mitt politiska liv, både kommunalt och nu som ledamot av regeringen, har insikten om betydelsen av en väl fungerande gemensam sektor varit drivkraften. För mig handlar det om trygghet, solidaritet och rättvisa. För några av er låter kanske det som socialdemokratiska klyschor, men jag kan inte finna bättre ord för att beskriva de värderingar som bör ligga till grund för hur samhället skall byggas. Trygghet - så att man inte skall behöva vara orolig för vad som händer när man bli sjuk eller gammal. Solidaritet - så att alla solidariskt är med och delar på de kostnader som vården och omsorgen kräver. Rättvisa - så att det som samhället erbjuder är åtkomligt på samma villkor för alla, oavsett inkomster eller andra faktorer. Detta kan låta självklart men förtjänar att upprepas gång på gång. Det gäller framför allt i dessa dagar, när vi av ekonomiska skäl har tvingats vidta åtgärder för att få utgifterna att bättre motsvara inkomsterna. Den verksamhet som utförs i kommuner och landsting är omfattande. Vem tänker inte på vilken omvårdnad våra gamla har rätt till? Vem tänker inte på vilken vård ett cancersjukt barn får? Vem tänker inte på hur barnen har det i skolan? Allt detta skall kommuner och landsting ta hand om. Det är inte svårt att förstå att detta är frågor som engagerar var och en i vårt samhälle. I dag har turen kommit till att i riksdagen debattera bidragen till kommuner och landsting. Det är naturligtvis en fråga om sektorns totala utrymme i ekonomin. Storleken på statens bidrag till kommunsektorn har bedömts utifrån det samhällsekonomiska utrymmet, och detta är vad vi anser att Sverige i dag har råd med. Det är samtidigt viktigt att säga att en förutsättning för att vi skall kunna ha en bra omsorg, vård och utbildning även år 2000 är att staten nu får ordning på sin ekonomi. I en tid då besparingar har gjorts i de statliga utgifterna har statsbidragen till kommuner och landsting i princip hållits oförändrade. Vår ambition har varit att prioritera kärnverksamheterna, skola, vård och omsorg, framför statliga transfereringar. Här i riksdagen skulle jag vilja tala om grunden för den gemensamma sektorn, nämligen finansieringen och hur vi ser på sektorns möjligheter att möta de ökade behoven och klara en ekonomi i balans. Den solidariska finansieringen, att vi betalar över skattsedeln, är grunden för den verksamhet som vi har byggt upp i kommunerna. En fortsatt solidarisk finansiering kräver att sektorn kan behålla och utveckla det starka förtroende som verksamheten av tradition har hos den svenska befolkningen. Det är därför oerhört viktigt att människor upplever den gemensamma sektorn som tillräcklig och att den har god kvalitet. Om medborgarna får en känsla av att den utbildning, vård eller omsorg som samhället erbjuder är otillräcklig eller av dålig kvalitet leder detta till att viljan att betala skatt minskar. De som kan kommer då att välja att utnyttja privata lösningar. En sådan utveckling skulle vara mycket oroande. Försämringar av vård, omsorg och utbildning leder till att förtroendet för den kommunala verksamheten minskar. Detta har vi inte råd med. Vi har inte råd att rasera det förtroende som det har tagit årtionden att bygga upp. Det är vi, ni och jag, som tillsammans med de förtroendevalda skall se till att tilltron till den svenska utbildningen, vården och omsorgen bibehålls och blir ännu starkare. Kommuner och landsting har under hela 90-talet skurit ned och trimmat sin verksamhet. Det som har skett i kommuner och landsting under 90-talet är en otrolig produktivitets och effektivitetsutveckling. Trots de stora besparingar som gjorts står kommuner och landsting inför nya stora besparingar även de närmaste åren, detta samtidigt som behoven ökar. Bara inom äldreomsorgen har Hälso och sjukvårdsutredningen 2000 visat att det finns ett stort gap mellan resurser och behov. Inom grundskolan ökar antalet elever med ca 100 000 fram till sekelskiftet. Ett första steg för att underlätta för kommuner och landsting kunde tas för någon månad sedan. Tack vare den ekonomiska politiken kunde vi skriva upp kommunernas skatteprognoser. På detta sätt garanterades kommuner och landsting 2,6 miljarder mer i skatteinkomster än vad tidigare prognoser visat. Utöver detta tillför vi de kommuner som har stora kostnader för flyktingar 400 miljoner kronor. Detta blir sammanlagt Vi måste i dag göra allt för att inte anställda i kommuner och landsting skall sägas upp. Med dessa extrapengar kan de flesta kommuner agera på ett sådant sätt att fast anställda inte sägs upp och att kvaliteten kan hållas på rimlig nivå 1997. Jag är dock den förste att tillstå att dessa pengar inte är tillräckliga för att klara både ekonomin och de långsiktiga behoven. När jag träffar anställda och förtroendevalda i kommuner och landsting finns det inte längre någon som tror att man kan klara att möta de ökade behoven enbart genom att effektivisera och öka produktiviteten. Det som skedde under första halvan av 1990-talet kommer inte att upprepas en gång till. Därför är det för mig nästan chockerande när Moderaterna i sin ekonomiska motion föreslår en minskning av statsbidragen till kommunsektorn på 7,7 miljarder kronor 1997. Drygt 3 miljarder skall man spara på att ta bort barnomsorgslagen och avreglera socialtjänsten. Dessutom skall man minska momsavdraget med 4,6 miljarder kronor. Moderaterna vill sänka statsbidraget med 7,7 miljarder nästa år. Socialdemokraterna och Centern ger kommunerna 2,6 miljarder kronor för 1997. I det moderata Sverige försämras den kommunala ekonomin med 10,4 miljarder kronor jämfört med Socialdemokraternas och Centerns förslag. Den moderata politiken skulle innebära att över 40 000 jobb försvann. Moderaternas ekvation är för mig olöslig. Svaret kan endast vara att de som har råd skall få köpa sig vård och omsorg och att de som inte har råd skall få vara utan. Herr talman! Vi har en tuff tid bakom oss, och vi har en tuff tid framför oss. Nu gäller det att hålla igen. Det blir ingen lätt uppgift för oss, vare sig vi finns i regeringen, riksdagen eller är förtroendevalda i kommuner och landsting. Det handlar om svåra prioriteringar. Den största katastrof som skulle kunna inträffa vore att vi återigen hamnade i en situation där vi låter framtidens skattebetalare betala dagens vård och långivarna diktera den politiska dagordningen. Politiken får aldrig rasera resultatet av det vi uppnått när det gäller statens finanser. Vi står inför en stor utmaning när vi tillsammans skall klara kommuner och landsting. Vi i regeringen har i årets budgetproposition anmält att en strategi bör läggas fram för hur vi skall möta ökade resursbehov inom vård och omsorg. Dessa frågor kommer i första hand att behandlas i vårpropositionen. För mig är det ett självklart löfte att ställa att när vi åter har möjligheterna att fördela från den växande kakan är vården, omsorgen och utbildningen prioriterade. I den gemensamma sektorn kan vi - hela det svenska folket - tillsammans ta hand om vårt land. Den gemensamma sektorn är mer än en marknad. Det är ett forum och ett system där vi tvingas att tänka på andra än oss själva. Jag är övertygad om att den gemensamma sektorn också har ett avgörande ansvar för att framtiden skall kunna bli ännu bättre än den verklighet vi upplever i dag, och framtiden talar för en stark, serviceinriktad offentlig sektor. Betydelsen som människorna tillskriver denna offentliga sektor är tydlig. År 1990 var det bara 18 % som ville se den offentliga sektorn öka, medan 56 % ville se den minska. År 1995 är förhållandet det rakt motsatta: 45 % vill att den skall bli större och 29 % vill att den skall minska. Bland svenska folket finns en stark tilltro till att det finns uppgifter som vi bäst kan lösa gemensamt. Min förhoppning är att vi tillsammans skall ha en fortsatt dialog om verksamheterna i kommuner och landsting, att vi tillsammans skall forma morgondagens kommuner och landsting, att vi tillsammans skall bygga världens bästa vård, omsorg och utbildning. Den kommunala verksamheten är och förblir ryggraden i det svenska välfärdssystemet. Herr talman! Detta lär vara en av de sista debatterna före jul. Låt mig önska herr talmannen, mina meddebattörer och er övriga i kammaren en riktigt god jul.

Herr talman! Det är ju inte så länge sedan vi fick en budgetproposition där alla beräkningar fanns med. Det är inte heller så länge sedan vi hade en kommunalekonomisk debatt här i kammaren om en skrivelse där vi då fick beskedet att regeringen snart skulle dra slutsatser och komma med besked framåt våren. Men dagen därpå hade det varit kafferep på Rosenbad och det kom en presskonferens och en skrivelse om att man redan till dagen därpå hade lyckats dra några snabba slutsatser, och det var ju bra. Men tydligen hade man så bråttom att återbetalningsskyddet inte riktigt var utrett, utan det gjordes i Dagens Nyheter en vecka senare. Eftersom Dagens Nyheter, som tidigare nämnts, fortfarande inte har någon konstitutionell ställning vill jag fråga inrikesministern på vilket sätt kommuner och landsting och människor skall tolka det här löftet. Är det ett löfte som de andra vallöftena, dvs. ett sådant som man bryter, eller på vilket sätt skall garantin att man inte skall behöva betala tillbaka pengarna tolkas? Det kan låta som om vi vore emot det här, men vi menar att man inte kan hantera planering och ekonomi på det sättet att man väldigt luftigt och luddigt målar ut hur det här skall gå till men att detta är till intet förpliktande. Jag vill ställa ytterligare en fråga till inrikesministern. Per-Ola Eriksson var tidigare väldigt kritisk mot det flitiga användandet av kommunala bolag. Jag skulle vilja veta vilken inrikesministerns åsikt är om det kommunala bolagsraseriet, de stora underskotten, konkurrensen med privat företagsamhet, bristen på insyn, de trassliga affärerna och den skatteplanering som man använder - detta mot bakgrund av att inrikesministern hittills endast har försvårat för de kommuner som vill föra över verksamhet i annan regi.
Herr talman! Den politiska deklaration som Centerpartiet och Socialdemokraterna gemensamt har gjort för att garantera de 2,6 miljarderna är stabil. Jag är helt övertygad om att de här båda partierna kommer att ha ett betydande inflytande även efter 1998 års val. Och det är nog bäst för Karin Pilsäters hemkommun att det är på det sättet. Botkyrka får nämligen 14 miljoner kronor genom vårt förslag. Skulle däremot den samarbetspartner ni tänker välja efter valet få bestämma förlorar samma kommun 50 miljoner kronor. Men vi står för denna politiska deklaration, och det är nog bäst för den svenska kommunvärlden att de här båda partierna har ett betydande inflytande i riksdagen även efter 1998.
Herr talman! Det är tydligen inte någon annan substans i det här löftet än i alla de löften som ni sviker; t.o.m. era löften om återställare när det gäller skatterna sviker ni. Det är alltså ett allmänt löfte. Jag noterade att jag inte fick något som helst svar på min fråga om inrikesministerns syn på det kommunala bolagsraseriet, och då var det ju trevligt med anspelningen på just min hemkommun. Det är en kommun som är väldigt flitig med att använda sig av kommunala bolag. Av de 14 miljoner extra som man nu får använder man ett par till direkta bidrag till privata företag via sina kommunala bolag. Dessutom ägnar man sig just nu åt ett tricksande med att köpa och sälja bolag fram och tillbaka. Invånarna i just Botkyrka kommun skulle alltså verkligen må väldigt bra av litet klarare besked från inrikesministern om att han inte tycker att detta är ett bra sätt att använda skattebetalarnas pengar. Jag efterfrågar därför ett sådant besked. I övrigt önskar jag inrikesministern och alla andra en trevlig julhelg.
Herr talman! Jag tycker att det skall vara fullt möjligt att bedriva bolagsverksamhet inom de traditionella verksamheter som kommunerna alltid har haft ansvaret för. Däremot uppmanar jag till försiktighet med att gå utanför de traditionella verksamheterna. Jag går dock icke så långt som Folkpartiet har gjort, nämligen att man vill avskaffa möjligheten för kommunerna att bedriva viss verksamhet i bolagsform. Den möjligheten bör finnas, men då skall man hålla sig till de traditionella verksamheterna.
Herr talman! Inrikesministern gjorde en deklaration av vilka principer som ligger till grund för hans eget tänkande och regeringspolitik. Det var trygghet, det var solidaritet och det var rättvisa. Det är utmärkta principer. Men det är inte det, herr talman, som jag har mött när jag varit ute i de tre storstäderna och sett äldreomsorgen. Det var inte det vi såg i går kväll i det skakande Aktuellt-inslaget om den 90-årige, förvirrade mannen som får tillbringa julen ensam i sin lägenhet i väntan på hemtjänsten. Sedan säger inrikesministern att en strategi skall läggas fram i vårpropositionen. Jag vill då fråga inrikesministern, som jag sade i mitt inledningsanförande, om han är beredd att samla de partier som är beredda att ta ett ansvar i en akut åtgärd för att avvärja den mest akuta krisen inom äldreomsorgen, så att vi får en hållbar strategi när denna väl läggs fram i vårpropositionen.

Herr talman! Självfallet är jag beredd att diskutera med samtliga partier i riksdagen om hur vi skall klara den kommunala sektorn. Men jag är tveksam till om detta innefattar kd. Ni var i den förra regeringen med om att dra ned på den kommunala sektorn med 7 miljarder. Ni skall samarbeta med ett parti efter 1998 års val som vill dra 7,7 miljarder ytterligare från den här sektorn. Ser vi till den kommun Mats Odell kommer ifrån, nämligen Vallentuna, innebär det 17 miljoner mindre för Vallentuna om den regeringspolitik ni vill ställa er bakom skulle genomföras. Mats Odell har stått här och talat sig varm för vård, omsorg och utbildning. Jag delar den uppfattningen. Men skillnaden är att Centern och Socialdemokraterna gör något konkret. Ni skall samarbeta med ett parti som gör precis tvärtom. Om det fanns en elitserie i politiskt hyckleri skulle kd antagligen leda den.
Herr talman! Det skulle i så fall vara knivskarp konkurrens i den serien. Inrikesministern svarade inte på min fråga. Håller han med om att kompletteringspropositionen, där det bestämdes att egenavgifterna skall höjas med 3 % under den här mandatperioden, innebär att kommunerna förlorar inte 7 miljarder utan 9 miljarder kronor? Håller han med om att socialbidragen på grund av sänkta ersättningsnivåer ökar med 2 miljarder kronor? Håller han med om att åtgärderna i tillväxtpropositionen leder till att kommuners och landstings möjligheter att ge en god vård och omsorg i praktiken minskas med ytterligare 3,4 miljarder? Håller han med om dessa saker? Eller håller han fast vid bilden att det bara handlar om att 7 miljarder drogs in under förra mandatperioden och att situationen under den här perioden har varit oförändrad? Inrikesministern säger att bidragen är ett uttryck för sektorns totala utrymme i ekonomin. Detta om något är hyckleri! Det är ju så att mellan 18 och 20 miljarder kronor försvinner under denna mandatperiod som ett resultat av er politik.
Herr talman! Det är på grund av socialdemokratins och Centerns framgångsrika budgetsanering som samhället nu har en sådan ekonomisk styrka att vi kan föra en debatt i denna kammare om hur mycket vi är beredda att stödja kommunsektorn med. Hade vi fört den debatten för något år sedan, när vi höll på med budgetsaneringen efter de ekonomiska excesser som Mats Odell var ansvarig för, hade vi säkert fått reaktioner på både penningmarknad och kronkurs. Men nu har vi sanerat statsfinanserna. Nu har vi en ekonomisk styrka, och nu har vi en tillväxt. Det är t.o.m. fyra finansinstitut som har skrivit upp den framtida tillväxten utöver det som finns i basalternativet i finansplanen. Allt detta gör det möjligt för oss att satsa på kommunsektorn. Det här är faktiskt grunden för en framgångsrik politik för kommunsektorn. Den grunden är att vi har varit framgångsrika i saneringen av statsfinanserna.
Herr talman! Inrikesministern sade ordagrant så här: Det som skedde under första hälften av 90-talet i form av effektivisering och produktivitetsförbättring hos kommunerna kommer inte att kunna upprepas. Lägg märke till den ansatsen! Vi har en kommunminister som på förhand utdömer kommuners och landstings möjligheter att söka effektivare verksamhetsformer och åstadkomma en fortsatt produktivitetsförbättring. Man brukar ibland säga att det man tror skall ske kommer också att ske. Och det är klart, har man en regering och en kommunminister som anser att de här möjligheterna är uttömda kommer det förmodligen att infrias. Inrikesministern fortsätter att bolla med siffror om hur de moderata besparingarna skulle påverka enskilda kommuner. Efter att ha varit åhörare till den här debatten borde inrikesministern ha insett att det är fel. Det är den uteblivna ekonomiska tillväxten i landet som påverkar kommunernas ekonomi. Det räcker inte att hälla statsbidrag på dem; det som kan klara kommunernas problem är att vi har en uthållig ekonomisk tillväxt i det här landet. Slutligen vill jag ställa en fråga till kommunministern: Föreligger det eller föreligger det inte ett regeringsbeslut om en återbetalningsgaranti till kommunerna när det gäller de 2,6 miljarderna? Jag vill ha tydligt besked: Föreligger det eller föreligger det inte ett regeringsbeslut i det ärendet?
Herr talman! Sedan 1990 har det försvunnit Uppsägningarna har varit väldigt få. Man har klarat situationen genom en produktivitetshöjning, en effektivisering. När jag bedömer de framtida behoven för att klara kvaliteten i vården, äldreomsorgen och utbildningen kan jag inte se att det finns möjlighet att effektivisera så där förfärligt mycket mer. Snarare kommer vi att behöva göra allt vi kan för att behålla den personal som finns i den offentliga sektorn i kommuner och landsting i dag. Vi måste också vidta åtgärder för att få in ungdomar i den offentliga sektorn. Vad Moderaterna vill är tvärtom att dra ned den ytterligare. Ni pekar på svårigheterna. Samtidigt lägger ni fram förslag om att dra in ytterligare pengar från denna sektor. Den kommun Lennart Hedquist kommer ifrån, Uppsala, skulle med Socialdemokraternas och Centerns förslag tillföras 37 miljoner. Men med ert förslag försvinner 133 miljoner för Uppsala. Åk hem och förklara det, och tala också om för kommunalmännen hur de skall klara att plocka bort de just det som ni i själva verket vill att de skall värna! Det är en politik som fullkomligt rasar samman. Sedan har jag sagt att Centern och Socialdemokraterna har gjort en politisk deklaration där vi garanterar de 2,6 miljarderna. Skulle den situationen inträffa - vilket den inte kommer att göra; jag bedömer snarare att den framtida tillväxten kommer att bli större - att tillväxten inte tillåter detta kommer Centern och Socialdemokraterna med ett förslag till Sveriges riksdag.
Herr talman! Då tolkar jag inrikesministerns svar som att det inte föreligger något regeringsbeslut i det här ärendet, och det gör det ju inte heller. Likväl har finansministern skrivit ett brev hit till kammaren som svar på Marietta de Pourbaix-Lundins fråga som om det förelåg ett sådant regeringsbeslut. Men det hade varit allvarligt om det hade förelegat ett beslut, för då hade det fattats utan att man hade haft ett bemyndigande från riksdagen. Det är intressant att konstatera att Jörgen Andersson, när han håller på med sin sifferexercis om hur detta slår för enskilda kommuner, räknar som om kommunerna annars skulle ha varit återbetalningsskyldiga för de här pengarna. Nu får regeringen bestämma sig: Tror den att det är ekonomisk tillväxt i landet som motiverar de här extrapengarna, eller tror den det inte? I Uppsala tror jag att människor begriper att det är den ekonomiska tillväxten i landet som avgör hur mycket pengar kommunerna kommer att ha, inte frågan om exakt hur mycket statsbidrag som kommer att utgå. Därför kan man möjligen säga att det är mer anmärkningsvärt när inrikesministern nu gör ett uttalande om att han inte tilltror kommuner och landsting att kunna effektivisera och söka nya verksamhetsformer och på det viset få en bättre verksamhet för medborgarna. Han tror tydligen bara att det är de nedskärningar i servicen som man kan göra som leder till kostnadsbesparingar. Det är i så fall mycket allvarligt, men det är ju samtidigt vad vi har sett ute i kommunerna under de här två åren: De socialdemokratiska kommunledningarna arbetar på det sättet och täpper därmed till möjligheterna för de nya alternativen inom vård och omsorg att komma fram. Herr talman! Jag vill trots dessa kanske något beska ord till regeringen önska både inrikesministern, kammarens ledamöter och tjänstemännen en god jul och ett gott nytt år!
Herr talman! Lennart Hedquist tycker att det är intressant att förirra sig i en formell debatt, och jag förstår det. När det gäller politiken för kommun och landstingssektorn är Moderaterna ju inte bara tomhänta, de vill ju också rycka ifrån kommuner och landsting det som de har svårigheter att klara i dag. Det är ju den bistra sanningen. Den bistra sanningen för Uppsala är dessutom att 37 extra miljoner är tillgängliga i 1997 års budget, men om Lennart Hedquist hade fått som om han hade velat hade Uppsalamoderaterna gått hem och ryckt undan 133 miljoner för Uppsala. Jag tror att människorna i Uppsala begriper detta kristallklart. De fattar att om man tar 133 miljoner från Uppsala i dag får det konsekvenser för vård, omsorg och utbildning. Det är den moderata politiken. Låt oss hoppas att den aldrig får prövas i verkligheten, för människornas skull ute i kommunerna.
Herr talman! Jag har med anledning av vad inrikesministern har sagt här två frågor. Vi har en väldigt hög arbetslöshet, och arbetslöshet kostar pengar. Här går nu kommuner och landsting många gånger på knä, man har i praktiken anställningsstopp och man anställer inte folk. Det kom en AMS-rapport häromveckan som visar att om människor i stället för att gå arbetslösa skulle få jobb inom vård och omsorg så skulle mellanskillnaden i pengar räknat, alltså kostnaden för det offentliga, vara väldigt liten, i vissa fall obefintlig, beroende på vilken åtgärd som den arbetslöse eventuellt finns i. Med anledning av det måste man fråga sig varför inte regeringen tar detta till sig och ser till så att man för över medel från arbetsmarknadspolitiken till kommunsektorn. På det sättet kan man klara en bättre vård och omsorg och slippa tvinga folk att gå i arbetslöshet där de inte kan göra någon nytta. Den andra frågan gäller momssystemet för kommuner och landsting. Jag har Landstingsförbundets senaste ekonomiska rapport som kom i går i min hand. Av den framgår det att man räknar med att förlora på det här momssystemet. När vi fattade beslut i riksdagen om det skulle det vara neutralt. Det skulle vara ett nollsummespel. Men det visar sig att man i Landstingsförbundet räknar med att tappa 343 miljoner nästa år på det här. Man får alltså mindre i statsbidrag än vad man betalar in i momsavgift i det här systemet. Det är väl ändå fel? Jag skulle vilja ha en kommentar till det.
Herr talman! Jag tycker att Roy Ottosson har en poäng i det första han säger. Vi kan konstatera att alla prognoser tydligt visar att vi 1998 har en budget i balans. Då har vi alltså en budget i balans som finansierar den alltför höga arbetslösheten. Det är vi överens om. Då kan man ställa sig frågan: Använder vi då statens pengar, som vi alla är med och levererar in, på ett förnuftigt sätt? Det tycker jag att det finns all anledning att titta litet närmare på, och det ingår i det beredningsarbete som pågår i regeringskansliet för hur vi skall hantera kommun och landstingssektorn i samband med förslag i vår. När det gäller den andra frågan, om momsen, har jag ingen som helst möjlighet att i dag ge ett svar på den frågan. Det är inte jag som hanterar skattefrågorna i regeringen, och jag har heller ingen saklig utgångspunkt för att över huvud taget ge mig in i den diskussionen. Men jag skall ta den till mig och ta den med mig tillbaka, och så får vi fundera på det där.
Herr talman! Det var ju positivt att inrikesministern tar med sig detta med momsen, för det stämmer inte med det beslut som vi fattade här i riksdagen och med texten i det betänkande som antogs från finansutskottet i den här frågan. Detta skall vara ett nollsummespel. 350 miljoner kronor är ju rätt mycket pengar för landstingen. Arbetslösheten är akut hög nu, och det här är en fråga som har lyfts fram gång på gång under de sista två åren. Varför betala för arbetslöshet och samtidigt vidta åtgärder som höjda egenavgifter som utarmar skatteunderlaget för kommunsektorn och landstingen, så att man där tvingas till anställningsstopp? Det blir kanske inte så ofta fråga om att avskeda, för man utnyttjar naturlig avgång och anställningsstopp, men detta leder ju till att ungdomsarbetslösheten blir väldigt hög och att arbetsmarknaden drabbas av stelhet. Regeringen har ju stramat åt mot kommuner och landsting genom att höja egenavgifterna. Nu planerar man att höja egenavgifterna igen nästa år med ytterligare en procentenhet och året därpå med ytterligare en procentenhet. Det här innebär att man tappar ytterligare ute i kommuner och landsting. Är det då inte rimligt att man kompenseras för detta?
Herr talman! Vi har gjort ett enormt arbete för att få ordning och reda i Sveriges ekonomi. Vi har också under den period då vi har sanerat statsfinanserna med 126 miljarder hållit statsbidragen till kommunerna oförändrade på nominell nivå. Skulle man vilja skämta till det kan man till och med säga att de har blivit mer värda eftersom vi nu har deflation, men den är väl en engångsföreteelse, så den skall vi inte räkna in. Men vi har ändå en oerhört låg inflation som gör att statsbidragen faktiskt också realt ligger på en oförändrad nivå. Det tycker jag är en fantastisk insats samtidigt som vi har gjort en sådan stor budgetsanering. Som Sonia Karlsson sade här tidigare har det i budgetsaneringen blivit en del indirekta effekter för kommunsektorn, men även kommunsektorn har fått vara med och bidra för att vi skall få denna styrka i vår ekonomi.
Herr talman! Kommunminister Jörgen Andersson sade att när vi åter har möjlighet skall vi satsa mer på vård, omsorg osv. Jag vill då ställa frågan: När är när? Jag behöver inget årtal, men något kriterium så att vi här i kammaren får reda på det: När är när? Annars är detta ju en meningslös utsaga. Jag vill också fråga: Bör det jobba fler eller färre i kommunerna? Det går att svara på det. Såvitt jag förstår kommer det med den socialdemokratiska politiken att arbeta färre i kommunerna. Det kanske är så att säga en icke önskvärd effekt av er politik, men är det inte så? Vad anser statsrådet i denna fråga? En tredje fråga är: Är det inte rimligt att ge dem jag i denna debatt har kallat Hopp-Hanna en chans att kunna söka arbete i den offentliga sektorn? Det här betyder inte nödvändigtvis att det blir fler anställda, men det blir en föryngring, en dynamik och en utveckling i den offentliga sektorn. Är det inte rimligt, det jag säger, Jörgen Andersson? Har Jörgen Andersson någon annan mening än vad jag har är det viktigt att klargöra det. Jag tror att orsaken till att kommunerna i så många fall har anställningsstopp är det balanskrav som statsrådet har utfärdat, statsrådet. Annars hade man klarat det och inte behövt ha de hårda förbuden mot nyanställnigar. Statsrådet sade att vi nu har klarat ett "förbud" mot uppsägningar, men det betyder bara att de anställda i genomsnitt blir äldre och äldre i kommunsektorn.
Herr talman! Lars Bäckström frågar när vi skall satsa mer på vård, omsorg osv. Jag vill återigen säga att vi nu, genom att vi har ordning på Sveriges finanser, har möjlighet att diskutera prioriteringar. Prioriteringarna är givna för mig. Har vi ett utrymme är det verksamheter framför transfereringar som skall prioriteras, men det skall beredas i sedvanlig ordning. Det beredningsarbetet pågår. Vårpropositionen är väl en lämplig proposition när det gäller den frågan. Om vi för ett år sedan hade kommit med indikationer på att vi skulle släppa i väg tre miljarder till kommun och landstingssektorn är jag inte övertygad om att vi hade kunnat göra det utan reaktion på penning och räntemarknaden och utan att det fått effekter på kronan. Men nu kunde vi göra detta, och det var ett bevis på den ekonomiska styrka som Sverige nu har. Vad gäller balanskravet måste vi väl vara överens om att det inte är någon lämplig utveckling i kommuner och landsting att låna till drift. Då är vi ju tillbaks i en tingens ordning som har varit så fördärvlig för nationalstaten Sverige. Man skall väl ha ordning och reda även i sina kommunala böcker. En fråga gällde anställningar. Jag tror att det som kommer att kräva mer personal är äldreomsorgen. För att klarar det rekryteringsbehov som finns inom äldreomsorgen är det inte otänkbart att man får föra över en del av den personal som kommer att bli överbliven i sjukvården till äldreomsorgen. Sedan tror jag också att vi bör försöka hitta lösningar så att vi får in ungdomarna i den offentliga sektorn, för vi behöver en litet annorlunda åldersstruktur.
Herr talman! Som jag tolkar det säger statsrådet att vi bör tillåta nyanställningar i den offentliga kommunala sektorn. Det är ett positivt besked. Jag söker inte strid för stridens egen skull. Jag tackar för det beskedet om jag uppfattade det rätt, vilket jag i och för sig är något osäker på. Jag frågar när vi skall satsa mer på vård, omsorg osv. Då säger statsrådet att det blir när vi har ett utrymme. Det är inte svar på frågan. Är det dags när vi har fått balans i statens offentliga finanser och när vi inte lånar? Är det dags att ge resurser till detta om vi slipper låna 10 miljarder? Herr talman! Jag vet inte hur lång talartid jag har. Det är korta repliker. Jag vill passa på redan nu, mitt i repliken, att även önska statsrådet en god röd jul. Jag önskar också alla i kammaren en väldigt god och fridfull jul. Jag kan lova er att julfriden för Vänsterpartiets del inte kommer att vara fram till påska. Så fort vi samlas igen kommer vi att ta upp en debatt, såsom jag nu gör med statsrådet. När skall vi satsa mer på vård och omsorg? Kan vi, när vi slipper låna 10 miljarder, ge pengar till kommunerna så att vi slipper avskeda folk och så att vi kan börja nyanställa så att vi kan trygga kärnverksamheten på riktigt? Statsrådet säger att man har gått en lång marsch med Centern. Man har fotvandrat 126 mil - eller miljarder - tillsammans. Ni bytte vandringspartner efter 114 mil. De sista 12 fick ni hjälp av en annan vandringspartner. Så stod ni där och tyckte att ni hade gått lång väg tillsammans. Men det var bara 12 mil ni gick tillsammans! Så imponerande var inte den gemensamma färden. Detta är oerhört viktigt, statsrådet. När skall vi satsa mer på vård och omsorg och börja nyanställa? Nämn ett fast kriterium! Ni kan nämna sysselsättningen, och ni kan nämna EMU:s konvergensvillkor, men detta överskrider vi med råge. När blir det? Blir det när vi slipper låna i den offentliga statliga ekonomin? Ge oss ett fast kriterium, så att vi har någonting att hålla oss till.

Herr talman! Vi har vad gäller detta betänkande inget annat yrkande än bifall till de moment som finns där. Det är klart att utgiften på 20,5 miljarder till Europeiska unionen i slutändan belastar svenska hushåll och företag. Tull gör givetvis varor dyrare. Vi har nu t.o.m. fått erfara smuggling via Norge, som kan hålla lägre tullar. De momsbaserade avgifterna drabbar naturligtvis i slutändan svenska hushåll, och avgiften baserad på bruttonationalinkomsten likaså. Vi löste detta på en rad olika sätt: genom att höja arbetsgivaravgifter, genom att höja moms på porto och servering, genom att höja fastighetsskatten, genom att minska avdragen för pensionsförsäkringar och genom diverse miljöskatter. Tillsammans utgör utgifterna på 2,5 miljarder en belastning på ungefär 2 300 kr i genomsnitt per person i vårt land. Åtagandebemyndigandena för åren - 97 och 98 blir 21,5 respektive 22,5 miljarder. Då är vi uppe i ungefär 2 500 kr per person. För en fyrpersonersfamilj handlar det alltså om ungefär 10 000 kr. Att döma av löftena som uttalades före folkomröstningen 1994 skulle de första åren i stort sett gå jämnt upp, med tanke på den rabatt vi fick. Nu har det visat sig att detta återflöde till stora delar inte har fungerat, åtminstone inte när det gäller strukturfonderna. I mitt län, Norrbotten, uppger man att mycket litet i praktiken har kunnat betalas ut från dessa strukturfonder efter två år. Det måste inte bara vara fel på den europeiska unionen i det avseendet, eftersom man i Finland har klarat återflödet av de pengar som man har skickat in. Naturligtvis finns det också kostnader för statsbyråkratins arbete med EU-frågan. Resorna fram och tillbaka till Bryssel och andra europeiska städer har naturligtvis svällt ganska mycket. Nationella resurser binds upp för att vi skall kunna få ut bidrag från de olika fonderna. Herr talman! Om de ledamöter och de partier som har en annan inställning till unionen kommer i majoritet vid 1998 års val är det möjligt att man i enlighet med vad Miljöpartiet har sagt i en motion börjar se över möjligheterna till en annan samarbetsform än medlemskap i den europeiska unionen för Sveriges vidkommande. Men som fördraget nu är utformat har vi för närvarande ingen annan möjlighet än att yrka bifall till det föreliggande förslaget.